Fru talman! Enligt Hans Dau tyder uppgifter i pressen på att postverket planerar kraftiga försämringar av postutdelningsservicen. Hans Dau har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att tillse att försämringarna inte blir förverkligade. Som jag tidigare har nämnt här i kammaren beslöt riksdagen senast förra våren att postverksamheten skall bedrivas effektivt och rationellt. Statsmakterna lägger fast ramarna för verksamheten genom att bl.a. ange övergripande mål för ekonomin, servicen och prisutvecklingen. Inom dessa ramar är det postverket som beslutar i vilken utsträckning och i vilka former postutdelning skall ske. Några åtgärder från min sida är därför inte aktuella.

Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag tyckte att det var djupt otillfredsställande. Kommunikationsministern säger att statsmakterna lägger fast ramarna för verksamheten, och statsmakterna det måste väl vara regeringen såvitt jag kan förstå, genom att bl.a. ange övergripande mål för ekonomi, service och prisutveckling. Jag vill påstå att servicen i detta fall kommer att försämras. Då måste man fråga vilka mål regeringen har lagt fast gentemot postverket. De måste vara oerhört lågt satta i så fall. Det är ju inte bara i detta hänseende som man ser stora försämringar i glesbygden. Jag uppvaktade i höstas, tillsammans med andra medborgare i min kommun, postverkets generaldirektör Bertil Zachrisson för att försöka påverka honom med anledning av att en poststation har dragits in. Generaldirektören hänvisade till ekonomin och den rationalisering som man ansåg sig tvingad att göra utifrån de direktiv man hade fått från regeringen.

Fru talman! Vad som menas med statsmakterna i detta sammanhang är inte bara regeringen utan också riksdagen, som har ställt sig bakom dessa målsättningar. Jag är inte så säker på att indragningen av lördagsutdelningen behöver innebära en försämring för glesbygden, eftersom den expressutdelning som i viss mån skall ersätta lördagsutdelningen kommer, enligt de uppgifter jag har fått, att ske från 1 300 olika orter i stället för som nu från 850. Det är därför inte säkert att detta innebär en försämring av servicen. Tidningsutdelningen regleras i ett avtal mellan Svenska tidningsutgivareföreningen och posten, och den berörs därför inte av de åtgärder som vi nu diskuterar.
Fru talman! Först och främst måste vi vara helt överens om att detta är en försämring av servicen. Det blir ju inte bara dyrare utan också svårare att lämna in dessa brev. Nu kan man lägga breven i en brevlåda, men det kommer man inte att kunna sedan, utan man måste lämna dem på ett särskilt ställe, och det innebär ju en försämring av servicen. Därefter vill jag ta upp tidningarna, som egentligen är anledningen till min fråga. För oss som bor utefter lantbrevbärarlinjer har det ingen betydelse från hur många ställen posten kommer. Det är lantbrevbäraren som kommer på lördagarna och bär ut dagstidningar och brev samt, dock i mycket liten utsträckning, viss annan post. Man har två lantbrevbärarlinjer. Denna ordning har man infört helt nyligen och därmed också försämrat servicen. Denna åtgärd innebär att när det är litet post, då blir det dyrare att bära ut tidningar. Nästa steg kommunikationsministern kommer att få ta ställning till är när tidningsutbärningen dras in. Har man då samma låga mål?
Fru talman! Hans Dau tycks förutsätta att man skall dra in tidningsutdelningen. Men den regleras, som jag sade tidigare, av ett avtal mellan Tidningsutgivareföreningen och postverket. Den berörs alltså inte av förändringen. När det gäller lördagsbrev, som Hans Dau diskuterar, blir det möjligen den förändringen att Hans Dau kommer att få ett expressbrev på lördagarna i stället för s.k. lördagsbrev. Jag utgår från att om det är angelägna brev är innehållet i kuvertet detsamma oavsett vad brevet kallas.
Fru talman! Precis som kommunikationsministern sade måste postverket arbeta efter målen för prisutveckling och ekonomi. Men kommunikationsministern upprepar gång på gång att tidningsutgivarna och postverket har träffat en uppgörelse. Visst har de det. Den är baserad på ekonomiska kalkyler på hur mycket allting kostar, helt enkelt. Har man då mindre post, kommer man naturligtvis snart att säga att det skall bli dyrare att bära ut tidningar. Hur lång tid har tidningarna råd att betala det? Vi får t.ex. inga tidningar på söndagar. Vi får finna oss i det, för det skulle bli för dyrt att köra ut enbart tidningar. På söndagarna delar man ju inte ut brev. Vi är allvarligt oroade. Jag tycker att regeringen borde ta sitt ansvar och säga: Vi har målet att det skall bli en bättre service. Man ser en klar tendens att postverket hela tiden bara försämrar servicen.

Fru talman! Med hänvisning till att regeringen gett SJ tillstånd att riva upp spåret på bansträckorna Ljungby-Traryd och Skånes Fagerhult-Kärreberga av järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga har Stina Gustavsson frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att upprätthålla trafiken i avvaktan på berörda kommuners utredning. Någon trafik på de båda bansträckorna har inte förekommit på flera år. Något framtida behov av spåren för trafikändamål kan inte förutses. Därför har regeringen gett SJ tillstånd att riva upp spåren. Det finns vissa rutiner för SJ:s agerande när det gäller frågan om hur nedlagda järnvägsspår skall disponeras. Där ingår kontakter mellan SJ och berörda kommuner. Om det finns intresse från kommunernas sida att överta spåret eller banvallen, får detta diskuteras vid dessa kontakter.

Fru talman! Någon större brådska har det såvitt jag kan förstå inte varit i detta ärende. Som jag sade i svaret har det inte funnits någon trafik på dessa bansträckor på flera år. Jag utgår från att kommunerna hade aktualiserat frågan tidigare om de hade haft ett verkligt intresse. Så har uppenbarligen inte skett. Däremot har ärendet varit ute på remiss, och man har yttrat sig över det. Kommunerna har naturligtvis fortfarande möjlighet att diskutera ärendet, men diskussionerna skall i så fall föras med SJ och inte med regeringen. Intresset har alltså kommit till uttryck på ett mycket sent stadium, efter det att trafiken sedan flera år tillbaka har upphört på banorna.

Fru talman! Det är uppenbarligen inte SJ:s avsikt att dessa banor skall vara med i nästa århundrade. Då hade SJ inte begärt att få riva upp dem.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att väntande resenärer skall få erfara ett minimum av rimlig service från SJ. Hugo Hegeland tar upp som exempel på SJ:s dåliga service att järnvägsstationen i Falkenberg stänger redan kl. 21.00. För att kollektivtrafiken skall kunna utvecklas vidare krävs att trafikföretagen ställer upp med en bra service. Det är dock så att regeringen inte detaljstyr ett statligt affärsverk som SJ i sådana frågor som rör vänthallarnas öppettider. Mitt svar på Hugo Hegelands fråga blir därför att SJ tillsammans med andra trafikföretag också i fortsättningen måste ta fullt ansvar för den service som ges till resenärerna. Regeringen bör alltså inte besluta om öppettider för väntsalar. De besluten fattas nog klokast av de som har ansvaret lokalt.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men det hela är litet egendomligt, minst sagt. Jag begär naturligtvis inte att regeringen, och allra minst kommunikationsministern, skall gå in och detaljstyra. Men jag tycker verkligen inte att det är en detalj att stationsbyggnaden i Falkenberg stänger redan kl. 21.00 — jag kom dit i torsdags i förra veckan och skulle ta snälltåget till Göteborg kl. 21.41, och då var stationsbyggnaden stängd. Är det service till resenärerna? Festligt är att man i somras knappt kunde komma in i stationsbyggnaden. Då målades den nämligen om. Vilken glädje har vi tågresenärer av denna nymålade byggnad i Falkenberg när den är stängd då man verkligen behöver den? Det blåste och regnade i Falkenberg när jag kom dit, och det fanns inte ens minsta skydd. Statsrådet är ju, liksom jag, göteborgare och vet att det vid varje hållplats för buss och spårvagn i Göteborg åtminstone finns en kur där man kan stå skyddad mot regn och blåst. Men vid denna stora hållplats — Falkenberg har ju 15 000 invånare, och så många väntar aldrig på en spårvagnshållplats i Göteborg — kan man alltså inte komma in efter kl. 21.00, för då stänger stationsbyggnaden. Statsrådet säger: ”För att kollektivtrafiken skall kunna utvecklas vidare krävs att trafikföretagen ställer upp med bra service.” Ja, visst krävs det, men trafikföretagen ställer inte upp! Svaret på min fråga är att ”trafikföretag också i fortsättningen måste ta fullt ansvar för den service som ges till resenärerna”. Men ingen människa kan väl påstå att det ges en tillfredsställande service till resenärerna. Regeringen skall naturligtvis inte besluta om öppettiderna. ”De besluten fattas nog klokast av de som har ansvaret lokalt.” Det står fel där. Det skall vara dem på riktig svenska, men vi har inte tid med språkriktighet nu. Men är det klokt att fatta sådana beslut att när man kommer till stationen för att ta tåget kl. 21.40 — det blåser och det regnar — kan man inte komma in? Varför målas byggnaden om egentligen, om man endast skall stå utanför och titta på den?

Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. För över ett år sedan tog jag upp detta problem i form av en motion i riksdagen — en motion som för övrigt ännu inte är behandlad. Jag tog upp problemet med utgångspunkt från då aktuella händelser i Göteborg och på andra platser där problemet hade ställts på sin spets. Det gällde möjligheten för enskilda hyresgäster att tacka nej till kabel-TV. Det visade sig att man hade gjort den tolkningen att vare sig jag har TV eller inte — och vare sig jag är intresserad av kabel-TV eller inte — kunde jag i förlängningen tvingas att flytta om jag inte godtog att betala avgiften för kabel-TV. Mot den bakgrunden tog jag upp och aktualiserade denna fråga för ett år sedan. Det är riktigt som det sägs i svaret, att det nu finns flera — Prot. 1986/87:70 motioner i ärendet som blir föremål för behandling. Vi får hoppas att — 12februari 1987 behandlingen blir sådan att man på ett eller annat sätt, genom riksdagsuttalande eller genom lagändring, kan få fastställt det orimliga i att jag kan riskera mitt besittningsskydd — min kvarboenderätt —, om jag inte vill ta emot på min TV och betala för det som många människor betraktar som skräp utifrån. Alla frågor kring kabel-TV-antennsystem bör självfallet behandlas lokalt enligt de förhandlingsordningar och boendeinflytandeavtal som finns på hyresmarknaden — jag är överens med bostadsministern om det — och det har både Hyresgästförbundet och konsumentverket påpekat. Men konsumentverket pekar också på möjligheten för hyresgäster som står utanför förhandlingssystemet att införa ett nytt villkor i sina hyresavtal, med den innebörden att inga ändringar i lägenhetens utrustning och utformning får göras utan hyresgästs godkännande. Nog vore det rimligt, bostadsministern, att man ändå får pröva en så väsentlig fråga som det här gäller som ett hyresvillkor i ett hyresförhållande.

Fru talman! Även jag tycker att det är en bra ordning som man nu har börjat tillämpa, men en hel del avtal hade hunnit träffas innan man kom på att man naturligtvis skall ta hänsyn till individen och vad individen önskar i det här sammanhanget. Dessa avtal tolkas nu av hyresnämnder och av bostadsdomstolen på det sättet att man inte kan komma ifrån dessa uppgörelser — man kan inte ens få saken prövad. Det är det jag tycker är orimligt. Det borde också Hans Gustafsson som bostadsminister kunna uttala en mening om. Är det inte orimligt att man inte skall kunna få sådant prövat som hyresvillkor? Är det inte orimligt att man skall kunna äventyra sitt 1 besittningsskydd, om man vägrar att betala för en anslutning som man inte vill ha?

Fru talman! Vi är tydligen överens, men kvar står tillämpningen. Faktum är — det går inte att bestrida — att ett stort antal hyresgäster har förvägrats möjligheten till prövning av ett villkor som de inte vill vara med om. Det är det viktigaste i det här sammanhanget. Är det inte rimligt att de, bortsett från förhandlingsöverenskommelser och annat, skall ha rätt till en prövning? Vi är ju här, bortsett från förhandlingsöverenskommelser och annat, inne på det som bostadsministern talade om, nämligen den enskilde individens möjligheter och rättigheter. Sedan är det inte säkert att man ens kan få prövad frågan om en eventuell hyreshöjning på grund av kabel-TV — det visar också en del aktuella fall. Frågan är: Bedöms det som en särskild avgift, är den i så fall likvärdig med hyreshöjning, och är denna i sin tur likvärdig med hyresvillkor? På den punkten behövs det klargörande och raka besked.

Fru talman! Kort vill jag säga att det finns hyresgäster som aldrig skulle kunna tänka sig att bli påtvingade en prenumeration på en tidning och vara tvungna att betala för den. Det finns människor som aldrig kan tänka sig att tvingas betala avgift för telefon när de inte har telefon, även om det är ledningsdragning gjord för telefon till varenda lägenhet.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

Fru talman! Bara för att undvika missförstånd: Mitt tal om tidningsprenumerationer syftar närmast på att när det gäller tidningsprenumerationer har man möjlighet att ändra sig, och då har man ingen skyldighet att fortsätta betala. Men om man någon gång har träffat en uppgörelse i ett antal hyresgästers namn, utan att dessa har varit överens om saken, har de nu ingen möjlighet att ändra sig och slippa betalningen. Det är ju detta frågan gäller.

Fru talman! Christer Nilsson har frågat industriministern vilka åtgärder som övervägs för att förbättra arbetsmarknadsläget i Kinda kommun. Frågan, som är ställd mot bakgrund av uppgifter från Södra Skogsägarna om driftsinskränkning vid Kindasågen i Kisa, har överlämnats till mig för besvarande. Enligt vad jag inhämtat har någon information till de berörda fackliga organisationerna ännu inte lämnats, och MBL-förhandlingar har därmed inte heller genomförts. Det är därför för tidigt att ha någon uppfattning om vare sig omfattningen eller inriktningen av eventuella åtgärder. Jag utgår från att Södra Skogsägarna kommer att medverka till att annan sysselsättning kan skapas i Kinda kommun om de aviserade neddragningarna genomförs. Jag har också försäkrat mig om att berörda myndigheter på regional nivå — länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, utvecklingsfonden och Kinda kommun — har ett väl etablerat samarbete och en god beredskap för att kunna sätta in eventuella åtgärder. I det läge som för närvarande råder följer regeringen noga utvecklingen.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Kinda kommun har sedan mitten av 1970-talet drabbats av flera företagsnedläggelser. Postgirot avvecklades i mitten av 1970-talet. Ca 100 jobb försvann. Det var i huvudsak kvinnor som blev ställda utan arbete. Tio år senare flyttades Euroheat från Kinda kommun. Många jobb försvann och någon ersättningsindustri etablerades inte. Euroheats ägare, Saab, gjorde regionalpolitiska insatser men inte i Kindabygden. Kanske borde regeringen då ha agerat mera kraftfullt för att hävda kommunens intressen. Nu försvinner sannolikt nära 80 arbetstillfällen vid Kindasågen, som ägs av Södra Skogsägarna. Det är självfallet viktigt att de investeringar som samtidigt sker stärker sågens konkurrenskraft. En liten kommun som Kinda kommun kan inte på egen hand klara den situation som har uppstått. Nu krävs det en kraftsamling för att hävda sysselsättningen i Kinda. Näringslivet, inkl. Södra Skogsägarna, staten och länsmyndigheterna, måste ställa upp och insatserna måste samordnas. Östergötland är ett län med en väl utvecklad industri, goda kommunikationer och högre utbildning. Men även i Östergötland finns det kommuner med problem när det gäller sysselsättning och ekonomi. Nu arbetar — som arbetsmarknadsministern påpekade — berörda myndigheter för att klara dagens svåra situation. I samarbete med universitetet bör myndigheterna kunna presentera projekt som ger jobb i Kinda. Men de projekt som kan bli aktuella kostar pengar. Således behövs det ekonomiska insatser från staten och Södra Skogsägarna. Tidigare har lokaliseringsstöd utgått till Kindasågen. Det bör nämnas att den expansiva Linköpingsregionen har företag som borde kunna förlägga verksamhet till Kinda. Till slut noterar jag med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern noga följer utvecklingen i Kinda kommun.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder för att förändra arbetslöshetskassornas utbetalningsregler. Sten Andersson har ställt frågan mot bakgrund av påståenden om att ungdomar i oroväckande hög grad skulle missbruka arbetslöshetsersättningen, Jag förutsätter att Sten Andersson med missbruk avser personer som slutar sina anställningar på egen begäran och därefter gör anspråk på arbetslöshetsersättning. I uppdraget till den särskilde utredare som tillsattes hösten 1985 för att göra en översyn av vissa frågor rörande arbetslöshetsersättningen ingår bl.a. att kartlägga omfattningen av det frivilliga slutandet. Utredaren skall med utgångspunkt i kartläggningen föreslå åtgärder som kan riktas mot såväl arbetsgivare som arbetstagare. Utredaren skall redovisa sina förslag under året. Det är självfallet också viktigt att arbetsförmedlingen på alla sätt medverkar till att minska omfattningen av det frivilliga slutandet. De nya lokala arbetsförmedlingsnämnderna kan enligt min mening vara ett lämpligt forum för diskussioner med parterna på arbetsmarknaden. Information till de arbetssökande är av största vikt, eftersom de enskilda som slutar ett arbete ofta missbedömer sina egna möjligheter att snabbt få ett nytt.

Fru talman! Under flera år har jag motionerat om en förändring av A-kassornas utbetalningsregler när det gäller dem som missbrukar systemet. Det gäller alltså dem som tar ett jobb ett år för att klara A-kassans karensregler och sedan slutar därför att de inte tycker om arbetet utan betraktar det som tråkigt och trist. Man låter således övriga skattebetalare stå för levnadsomkostnaderna. Motionerna har dock avslagits av riksdagen. Men nu kan jag konstatera — det framgår av olika handlingar — att det inte bara är jag som har den här uppfattningen. Även LO säger att det varit en stor ökning av detta missbruk under flera år. Fru talman! Jag vill framhålla att det är fullt O.K. att sluta ett arbete av medicinska skäl — för det kan väl ingen ifrågasätta. Men att sluta ett arbete enbart av det skälet att jobbet är trist och tråkigt och sedan begära att andra skall betala för en kan i alla fall inte vara korrekt. Jag frågar till sist statsrådet Leijon: Är de uppgifter som står i LO tidningen nr 6 överdrivna? Ljuger A-kasserepresentanterna?

Fru talman! Jag tror inte att några representanter för arbetslöshetskassor ljuger. Jag vet inte hur de som har intervjuats i LO-tidningen har uttryckt sig, men en del av det som står i LO-tidningen är alldeles för långt dragna slutsatser. Det står bl.a. att 90 26 av de arbetslösa ungdomarna i Stockholmsområdet som tillhör Kommunals kassa egentligen har sig själva att skylla för arbetslösheten, och det är en uppgift som enligt min uppfattning inte stämmer med verkligheten. Jag känner denne kassaföreståndare ganska väl, och jag tror inte att han har uttryckt sig på detta sätt. Det som sägs blir ofta tillspetsat i tidningar. Vad jag liksom många andra har märkt är att det skett en ökning av antalet personer som slutar frivilligt. Det är en olycklig utveckling, framför allt mot bakgrund av att dessa ungdomar riskerar att hamna i en betydligt längre arbetslöshet än de själva hade föreställt sig. Det finns naturligtvis också skäl att fundera över i vilken utsträckning en person själv vid upprepade tillfällen kan sluta ett arbete innan han har fått ett nytt och uppbära oförändrad arbetslöshetsersättning. På den punkten gjordes för ett par år sedan en mindre skärpning i regelsystemet. I den utredning som började arbeta hösten 1985 tas dessa problem upp. Det är en uppgift för utredaren att försöka finna former för att åstadkomma en minskning av antalet personer som slutar utan att ha ett nytt arbete och uppbär arbetslöshetsersättning. Jag anser att vi skall vänta med att diskutera de konkreta lösningarna till dess att utredaren har kommit med sina förslag.
Fru talman! Den tidning jag har refererat till är inte någon borgerlig blaska, utan det är LO-tidningen, som statsrådet i vanliga fall är ganska intimt lierad med. I artikeln står det att chefen för Kommunals A-kassa säger att ”upp mot 90 procent av ungdomarna är frivilligt arbetslösa. — — — Vi är mycket bekymrade.” Jag fick inte något klart besked av statsrådet. Det hade varit värdefullt för den utredare som nu arbetar att veta vad statsrådet t.ex. tycker i denna fråga, som har diskuterats mycket runt om i landet. Är det korrekt att lämna ett jobb och begära att andra skall betala, när hundratusentals människor varje dag, varje vecka, varje månad och varje år måste ha dessa trista jobb för sin försörjning?
Fru talman! Jag anser också att det är en viktig uppgift för oss som arbetar med arbetslivsfrågor i vid bemärkelse att medverka till att en hel del av dessa trista jobb försvinner. Det finns många jobb på den svenska arbetsmarknaden som är trista inte bara i allmän bemärkelse, utan synnerligen trista i den bemärkelsen att de faktiskt producerar arbetshandikappade människor. Det är en av anledningarna till att många slutar. De vill inte se sin framtid förstörd — och det får man tyvärr räkna med i en hel del arbetsuppgifter. När det gäller den specielle utredningsmannen kan jag försäkra dels att han har av regeringen fastställda direktiv att arbeta efter, där dessa frågor finns med, dels att vi har ganska nära kontakter mellan utredaren och departementet. Några kommunikationsproblem på den punkten behöver inte befaras.

Fru talman! Det vore en enkel sak för mig att stå här i riksdagen och mer eller mindre flumma och tala om att vi skall förbättra våra arbetsplatser. Men många av dessa arbetsplatser befinner sig i en konkurrenssituation, som vi måste acceptera. De skall möta konkurrensen från utländska företag, där man inte alltid har den perfekta miljö som man skulle vilja ha. Jag tycker att det vore på tiden att statsrådet klart och tydligt sade ifrån att det kan vara värdefullt och lärorikt att någon gång i livet ta ett jobb som inte har karaktären av manschettarbete eller modedesign.

Fru talman! Barbro Sandberg har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att säkra den framtida sysselsättningen i norra Uppland. Frågan, som är ställd mot bakgrund av SSAB:s planer på att stänga Bjuvän i Dannemora, har överlämnats till mig för besvarande. SSAB har presenterat planer på att avveckla gruvhanteringen i Dannemora. MBL-förhandlingarna om denna nedläggning eller övriga förändringar inom SSAB är ännu inte avslutade. Jag utgår från att SSAB kommer att medverka till att andra arbetstillfällen skapas i norra Uppland om nedläggningen genomförs. Härutöver finns en god beredskap hos de regionala myndighetena för att sätta in de åtgärder som kan visa sig vara nödvändiga. Regeringen följer noga utvecklingen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är givetvis den senaste nedläggningen i raden av nedläggningar av stora arbetsplatser i Norduppland. Detta är definitivt droppen som får bägaren att rinna över. Norduppland är faktiskt ännu hårdare drabbat än både Uddevalla och Malmö. Jag förstår att statsrådet inte tycker om sådana jämförelser, och det gör egentligen inte jag heller. Jag vill inte ta ifrån dessa platser deras stöd, och jag vill inte att man skall spela ut regioner mot varandra. Men när Stora lägger ner sågen i Skutskär, mister 260 personer sina jobb. Ytterligare 150 arbetstillfällen försvinner när koncernens rationalisering av massafabriken genomförs. Dessutom försvinner ca 100 arbetstillfällen bland underleverantörerna och nu 190 jobb i Dannemora. Någon form av stödpaket måste, som jag förstår det, också till för Norduppland. Regeringen måste ta sitt ansvar, och det tycker inte jag att den gör. Folkpartiet har i sin regionalpolitiska motion föreslagit en kraftig uppräkning av länsanslaget, med ca 30 26. Regeringens förslag i budgetpropositionen till oförändrat anslag är i realiteten en urholkning. Folkpartiet anser att det lokalt skall bedömas hur de olika medlen skall satsas, och det vet man enligt vår uppfattning bäst ute i länen. Dessutom vill vi behålla stödområde C. Jag har också motionerat om att Älvkarleby skall inlemmas i det stödområdet. Jag vill med anledning av svaret fråga statsrådet: Anser statsrådet att de regionala myndigheterna ges möjligheter att ha en god beredskap när länsanslaget beviljas med hälften av vad länsstyrelsen har äskat?
Fru talman! Det är svårt att göra jämförelser mellan olika delar av landet. Om vi tittar på arbetslöshetssiffrorna ser vi att Norduppland är långt ifrån det mest drabbade området. Men jag känner väl till att Norduppland under en längre tid har haft stora problem. Många har flyttat från dessa trakter i Uppland, och man upplever att det finns risk för en framtida utveckling innebärande ännu större svårigheter och större arbetslöshet. Därför tycker 17 jag — vilket jag antar att också frågeställaren gör — att de formella arbetslöshetssiffrorna inte talar om hela sanningen. När det sedan gäller länsanslagets storlek och andra frågor som Barbro Sandberg tog upp vill jag säga att detta är budgetfrågor som får diskuteras här i vanlig ordning. Det är inte min avsikt att i en frågedebatt ta upp en diskussion om dessa frågor. Jag vet att länsmyndigheterna nu — trots att några beslut ännu inte är fattade om en eventuell nedläggning — har börjat förbereda sig för eventuella problem. Länsarbetsnämndens styrelse skall t.ex. på måndag diskutera tänkbara åtgärder, bl.a. med de inblandade parterna från SSAB. Länsstyrelsen kommer att vid ett särskilt sammanträde i slutet av månaden diskutera konsekvenserna av en eventuell nedläggning av gruvan och vilka åtgärder som då behövs. Jag utgår från att länsmyndigheterna också kommer att medverka till att ställa de medel som behövs till förfogande. Som jag sade förut följer regeringen mycket noga utvecklingen i dessa trakter.
Fru talman! Statsrådet säger att SSAB kommer att medverka till att andra arbetstillfällen skapas i norra Uppland. Det betvivlar jag. I går kväll var jag på ett informationsmöte som SSAB arrangerat, och jag blev inte övertygad om att företaget har några som helst planer på att skapa nya arbetstillfällen i Dannemora eller annorstädes i norra Uppland. Problemen i norra Uppland är troligen inte slut i och med att gruvan i Dannemora läggs ner. Vi vet att Mälarskog diskuterar en nedläggning av sågen i Elinge. Läggs den ner så är Karlit AB i Karlholmsbruk också i farozonen, därför att då får man i det företaget inte den råvara man behöver till det pris som man har möjlighet att betala. Statsrådet säger vidare att det inte har fattats något beslut om nedläggning av Dannemora gruva. Det är bara en formell sak, som jag ser det, att beslutet inte är fattat. Man har väl inte haft de MBL-förhandlingar som man skall ha. Jag vidhåller att någon form av sysselsättningspaket måste till för norra Uppland för att man skall klara sysselsättningen där. Jag vet att länsmyndigheterna gör vad de kan.
Fru talman! Jag kan bara upprepa vad jag sade i frågesvaret att jag utgår från att SSAB kommer att medverka till att andra arbetstillfällen skapas i norra Uppland, och jag vet att industriministern också utgår från det.
Fru talman! Vi kan alltid hysa en from förhoppning om detta. Men vi vet också att om det försvinner tusen arbetstillfällen så kanske man kan återskapa hundra. Det kommer fortfarande att vara stor brist på arbetstillfällen i norra Uppland.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig vilket råd och vilken ekonomisk trygghet jag vill ge dem som söker heltidsarbete men som kan erbjudas deltid. Det primära måste givetvis vara att försöka skaffa heltidsarbete till den som vill ha ett sådant. Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna måste aktivt medverka för att finna lösningar på den arbetssökandes sysselsättningsproblem. Den enskilde bör naturligtvis hålla fast vid deltidsarbetet så länge ett bättre alternativ inte kan erbjudas. Samhället skall naturligtvis ställa upp med ekonomiskt stöd till den enskilde när detta är befogat. Det är emellertid enligt min mening orimligt att denna skyldighet även skall innefatta situationer som skulle kunna lösas genom en mer positiv och tillmötesgående attityd hos dem som kan påverka rekryteringen av personal. Det kan inte vara samhällets sak att kompensera bristande vilja och intresse från dessa parters sida genom ekonomiska bidrag som permanentar en icke önskad arbetstid. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att finna vägar som dels kan leda till att de som önskar mer arbetstid kan få det, dels motverkar lösningar som innebär att arbetslöshetsersättningen utnyttjas på ett sätt som inte har varit avsikten.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Arbetsmarknadsministerns uttalande om missbruk av arbetslöshetsersättningen var kategoriskt och har upprört många. Det finns säkert människor som har slutat en anställning och som då får ersättning från A-kassan. Men det problemet borde kunna lösas med skärpta regler på just den punkten. Det upprörande är förslaget att införa den s.k. 50-dagarsregeln, vilket innebär att A-kasseersättningen som utfyllnad till deltidsarbete skulle upphöra efter 50 dagar och att det dessutom skulle bli svårt att återfå rätten till ersättning. Detta drabbar i så fall i mycket stor utsträckning kvinnor. De som har oregelbunden arbetstid på t.ex. 75 96 eller 82 90, ofta i sjukvård eller hemtjänst, kan inte finna andra arbeten som passar in i deras scheman. Viljan att arbeta heltid finns men möjligheterna saknas. Skall dessa kvinnor då hänvisas till socialbidrag? Hur skall glesbygdens kvinnor kunna försörja sig? Finns det inga möjligheter för dem som vill bo kvar i glesbygd och försörja sig? Är det bara flyttning som återstår? Nej, jag tycker att statsrådet skall se efter hur verkligheten ser ut innan hon dömer ut dessa människor. Är det jämställdhet att offra de unga kvinnornas möjlighet att försörja sig? Samrådet med arbetsgivare och fackliga organisationer måste naturligtvis förbättras. Det borde ha skett innan uttalandet gjordes. Den bästa satsningen vore att ge unga kvinnor arbete som de kan försörja sig på. I en SCB-undersökning som nyligen har presenterats fann man att 96 20 av männen sju år efter avslutad grundskoleutbildning arbetade heltid. För kvinnorna var andelen heltidsarbete betydligt lägre — 73 2. Kvinnor har svårigheter att få fast arbete. Andelen kvinnor som är hemma har minskat med 4 96 i fjol mot 9 90 år 1978. Var tredje 23-åring fick arbete genom att själv ta kontakt med arbetsgivaren. Endast 16 96 av dem som arbetade hade fått jobbet genom arbetsförmedling eller platsjournal. Bristerna är tydliga.
Fru talman! Det finns inget förslag om att återinföra den s.k. 50 dagarsregeln. Det har i tidningarna påståtts att vi från arbetsmarknadsdepartementets sida skulle ha för avsikt att framlägga ett sådant förslag — det är fel. Unga kvinnors möjlighet att försörja sig tycker jag är en mycket angelägen sak. Men det är inte genom att ge dem möjligheter till vare sig socialhjälp eller arbetslöshetsersättning som vi skall åstadkomma en permanent lösning av det problemet, utan det skall vi göra genom att medverka till arbete — heltidsarbete, när kvinnorna själva vill det. Den situation som håller på att utvecklas på den svenska arbetsmarknaden innebär att arbetsgivarna, utifrån sina egna mycket snävt produktionsanpassade synpunkter, lägger upp arbetstiden så att kvinnorna inte kan få heltid, utan bara erbjuds deltid. På det sättet skulle arbetsgivare aldrig kunna agera gentemot män. Men här får kvinnorna finna sig i att de får deltid. Sedan löser arbetsgivarna detta problem genom att tala om för kvinnorna att de inte behöver lida så stor ekonomisk nöd, eftersom de kan få arbetslöshetsersättning vid sidan om. Detta är ett mycket dåligt system, och jag skulle vilja kalla det för en kvinnofälla. Vi måste försöka komma ur detta. Det är vår avsikt från arbetsmarknadsdepartementet att i samråd med bl.a. de olika fackliga organisationerna finna en lösning på problemet. Ett sådant samråd har ägt rum och diskussioner har pågått ett bra tag under detta år. Förslag kommer att läggas fram relativt snart. Det förslaget kommer inte att innebära en återgång till 50-dagarsregeln.
Fru talman! Det var bra att höra från arbetsmarknadsministern att hon i varje fall inte har något förslag. Vad utredningen kommer med vet vi ju inte innan den är presenterad. Det är trots allt märkligt att detta uttalande, av alla som har hört på arbetsmarknadsministern, har uppfattats på det här sättet. Jag håller med om att det är mycket viktigt att alla tillsammans hjälper till att se till att kvinnors arbetsmarknad förbättras. Det är oerhört viktigt att så sker, och här måste alla goda krafter hjälpa till. Innan detta är löst kan vi emellertid inte komma med förslag som dessa grupper deltidsarbetande uppfattar som ett starkt hot mot sin existens och sina levnadsförhållanden.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillgodose läkarbehovet i bl.a. Värmland. Liksom Björn Samuelson är jag mycket oroad över bristen på läkare inom vissa områden. Att utöka läkarutbildningen i Umeå kan vara ett sätt att få fler läkare till norra delen av landet, och jag har samrått med chefen för utbildningsdepartementet om att utreda förutsättningarna för en sådan ökning. Detta är emellertid en åtgärd som verkar först på lång sikt. För att på kort sikt uppnå en förbättrad rekrytering i glesbygderna har jag vidtagit följande åtgärder. På mitt initiativ har socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning uttalat att dispenserna för läkare att fullgöra sin allmäntjänstgöring utanför blocksystemet måste minska. Vidare har beredningen framhållit att sjukvårdshuvudmännen bör iaktta stor restriktivitet vid anställande av vikarier på FV-block, för att underlätta genomströmningen i utbildningssystemet och motverka en snedfördelning av läkare. Om inte dessa åtgärder får effekt anser beredningen att socialstyrelsen måste föreslå ytterligare åtgärder för en effektivare läkarförsörjning. Jag har också tillsatt en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsberedningen med uppgift — i enlighet med förslag i den s.k. Jämtlandsrapporten — att genomföra en nationell kampanj för att stärka allmänmedicinens ställning och öka rekryteringen av läkare till glesbygd. Denna kampanj kommer att genomföras under hösten.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Läkarförsörjningen är först och främst en vårdfråga, men den är också en regionalpolitisk fråga. Man kan säga att en god läkarförsörjning är villkor för att man skall kunna nå resultat med regionalpolitiken. Mot bakgrund av den insikten har vi under en följd av år sagt nej till nedskärningar inom läkarutbildningen. Regeringen har dock med benäget bistånd av moderata samlingspartiet minskat antalet utbildningsplatser inom läkarutbildningen. Man har hörsammat egofackliga intressen hos läkarkåren och sagt att vi kommer att få ett läkaröverskott. De intressena har naturligtvis överensstämt med regeringens allmänna ekonomiska politik och motiverat nedskärningar. Det har t.o.m. påståtts att vi skulle ha ett befintligt läkaröverskott, att färdiga läkare beroende på arbetsbrist skulle ha fått ägna sig åt taxikörning i stället för att utöva sitt egentliga yrke. I Värmland har vi inte uppfattat det så att arbetslösa läkare drällt omkring på gator och torg eller ägnat sig åt transportbranschen. Låt mig ta några exempel. Hösten 1985 var 15 96 av läkartjänsterna i Värmland vakanta. 1987 är vakantsiffran uppe i 22 Jo. 1985 var 77 90 av AT-läkarplatserna besatta. 1987 är siffran nere i 67 9. Situationen innebär bl.a. i det lilla perspektivet att fyra av sex läkartjänster på kirurgkliniken i Torsby är vakanta och att två av fyra läkartjänster på anestesiavdelningen i Arvika är vakanta. 2 Vi tolererar inte den här situationen. Vi har föreslagit en rad åtgärder så att läkare kan komma till underförsörjda områden. Vi kan tänka oss en särskild form av stipendium, kontraktsskrivning med läkare och en rad andra åtgärder. Ingen av dessa åtgärder har ännu vunnit regeringens öra. Jag skulle vilja fråga, eftersom jag vet att detta är viktigt och röner stort intresse: Vad innebär exakt den kampanj som socialministern här förespråkar?
Fru talman! De åtgärder som Björn Samuelson föreslår står det landstingen helt fritt att vidta, och det är många landsting som också gör det — extra löneförstärkningar, möjligheter till vidareutbildning, osv. Men problemet är inte enkelt. Den bild som Björn Samuelson ger är säkert helt riktig, och jag kan ge liknande bilder från andra delar av landet. Arbetsgruppen har just startat sin verksamhet. Den skall ha en hearing med allmänläkare — jag tror att det är den 19 februari — för att diskutera hur man skall arbeta vidare med en kampanj under hösten. Det behövs många åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag tror inte att det finns några läkare som kör taxi, därför att de inte kan få jobb, men de försöker stanna kvar och vikariera i storstadsområdena. Också där är Landstingsförbundet, med stöd av Läkarförbundet, berett att strama åt förhållandena.
Fru talman! Det var ju inte särskilt mycket konkret i den redogörelse vi fick om kampanjen som den s.k. Jämtlandsrapporten har utmynnat i. I sitt svar talar statsrådet också om att utöka läkarutbildningen i Umeå, men om jag förstått situationen rätt är ni inte ens beredda att göra en omfördelning av befintliga platser till Umeås fördel, som skulle kunna gagna läkarförsörjningen i inlandet. Eller har ni svängt på klacken och kan tänka er att det är ett sätt att redan nu försöka att garantera en bättre läkarförsörjning?

Fru talman! Margé Ingvardsson har frågat mig vad orsaken är till att befintligt anslag för budgetåret 1986/87 för utbildning i mammografi för röntgenläkare och röntgenassistenter inte använts. Jag anser att utbildning i mammografi har hög prioritet då tillgång till personal med sådan utbildning är en förutsättning för att kunna starta planerad hälsokontroll. I budgeten för 1986/87 har socialstyrelsen medgetts disponera högst 1 686 000 kr. för kostnader för efterutbildning i mammografi för läkare och röntgenassistenter. Eftersom budgetåret ännu inte är slut är det ovisst hur mycket av anslaget som kommer att utnyttjas.

Fru talman! Jag tackar för svaret, trots att jag inte fick något direkt besked på min fråga. Jag frågade alltså efter orsaken till att man inte kommer att utnyttja hela anslaget. I svaret säger socialministern att det är ovisst hur mycket som kommer att utnyttjas. Men i socialministerns egen del av budgetpropositionen står klart angivet att anslagna medel för budgetåret 1986/87 inte kommer att kunna utnyttjas fullt ut. Det blir drygt en tredjedel av anslagna medel kvar. Orsaken, som jag själv har inhämtat, är praktiska svårigheter. Man har svårt att få fram lokaler för verksamheten på de aktuella utbildningsorterna. Det må väl kanske vara förlåtet om jag blir upprörd och otålig. Visst har jag som politiker, och särskilt som vpk-politiker, fått lära mig att man måste visa tålamod. Men vi har känt till mammografins fördelar i över tio år nu. År 1985 fick vi klart belägg för att mammografiscreening sparar 30 26 av kvinnoliven. Det är fortfarande så att 1 500 kvinnor om året, dvs. fyra kvinnor om dagen, dör av bröstcancer, och det tillkommer 4 500 nya fall per år. Vi har en metod att minska dödligheten, och vi har politiska beslut på att vi skall sätta i gång med denna screeningverksamhet, men detta försenas och förhindras på grund av att man inte lyckas få fram lokaler! Det finns sex screeningcentra, men det är i dag bara ett som fungerar, nämligen det i Falun. Känner socialministern till detta, och ämnar socialministern göra något för att skynda på utbyggnaden?

Fru talman! Jag nämnde i mitt svar ett annat belopp än det Margö Ingvardsson anförde. Det belopp hon förde fram inkluderar inte bara utbildning för mammografi, utan också annan utbildning. Jag har sagt att det korrekta beloppet är 1 686 000 kr. Det är riktigt att det finns vissa igångsättningsproblem av praktisk natur. Det kan gälla lokaler, och det tar också tid att få utrustning. Men jag tror att Margö Ingvardsson kan ha klart för sig att landstingen, regeringen och alla berörda parter har den allra bästa vilja och ambition att så snabbt som möjligt bygga ut denna verksamhet. Det är heller inte onaturligt att det kan finnas sådana här hinder som gör att man inte kan komma i gång så snabbt man önskar. Jag kan försäkra Margö Ingvardsson om att det på alla nivåer finns samma ambition som den hon har.
Fru talman! Under de 12 år som jag har jobbat med mammografifrågan har jag ständigt mött argumentet att vi måste ha förståelse för att det finns praktiska svårigheter. Det har varit svårigheter av typen att få fram lokaler. Jag tycker att man borde kunna lösa sådana praktiska problem i storstäder som Göteborg, Malmö, Stockholm och Linköping och hitta lämpliga lokaler för verksamheten. Jag tycker faktiskt att det är ett blygsamt krav. samma bedömning, att vi kommer att få screeningverksamhet under 1980-talet, eller är det risk för att det försenas på grund av ”praktiska problem”?

Fru talman! Försvarsminister Roine Carlsson har bett mig lämna följande meddelande: ”På grund av att interpellanten var förhindrad när jag avsåg att besvara interpellation 152 vill jag meddela att svaret på denna interpellation kommer att lämnas den 10 mars.”

Fru talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Ulla Orrings fråga. Det centrala ADB-baserade fastighetsregistret byggs ut efter hand och är avsett att innehålla lägesangivningar och andra uppgifter för alla fastigheter i riket. Det innehåller alltså uppgifter även om fastigheter med t.ex. militära anläggningar. Uppgifterna i registret är i regel offentliga. De skyddas dock av sekretess, om det skulle skada rikets säkerhet att lämna ut uppgifterna. Frågan om sårbarheten hos detta och vissa andra register har behandlats av sårbarhetsberedningen i en skrivelse till regeringen den 19 december 1984. Enligt SÅRB:s bedömning fanns det inte skäl till några mer ingripande åtgärder. SÅRB föreslog dock att det till myndigheternas ledning skulle utarbetas en informationsskrift om offentlighetsprincipen, ADB och försvarssekretessen. Regeringen överlämnade den 28 november 1985 skrivelsen till rikspolisstyrelsen såvitt den gällde frågan om att utarbeta en informationsskrift. I övrigt överlämnade regeringen SÅRB:s skrivelse med tillhörande promemoria till dataoch offentlighetskommittén , som har till uppgift bl.a. att se över reglerna om offentlighetsprincipen och ADB. Regeringen beslutade samma dag om en ändring i förordningen om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter. Ändringen innebär bl.a. att myndigheterna skall samråda med överbefälhavaren, och i vissa fall också med rikspolisstyrelsen, innan de inrättar ADB-register med uppgifter som är känsliga ur försvarssynpunkt. Enligt min mening är det inte för närvarande påkallat med några ytterligare åtgärder från regeringens sida i denna sak.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det centrala fastighetsregistrets sårbarhet blir alltmer uppenbar. Statsrådet har visserligen i sitt svar redovisat att skyddsåtgärder och sekretessbestämmelser finns, men i verkligheten fungerar dessa inte särskilt väl. Nu senast har man på nolltid kunnat ta fram uppgifter om militära hemligheter beträffande örlogsbasen på Muskö. Enligt folkpartiets mening är det synnerligen angeläget att man genomför förändringar för att skydda uppgifter som inte bör vara lättåtkomliga för främmande insyn. Det är i och för sig så att uppgifterna i fastighetsregistret är och alltid har varit offentliga. Läget är dock i dag förändrat på följande tre punkter. För det första finns uppgifterna nu centralt samlade i ett datasystem, och därmed krävs inte som tidigare både tid och uthållighet för att få fram viktiga fastighetsdata. I och med att ett centralt system införts kopplas för det andra rikets fastighetsbestånd samman i dess helhet. Det är visserligen ännu inte genomfört, men bl.a. enligt vad statsrådet nämnt här i sitt svar är avsikten att så skall ske. För det tredje fastställs lägesbestämningen av fastigheterna nu med stor noggrannhet i rikets koordinatsystem. Uppgifterna om fastigheternas lägesbestämningar med xoch y-koordinater är helt onödiga och bör utgå ur registret. Dessa uppgifter har inget mål att fylla. De är till skada för riket men till glädje för eventuell fiende som vill skaffa uppgifter om framför allt försvarets anläggningar. Jag skulle vilja att statsrådet angav något exempel på att sådana här uppgifter har ett behov att fylla. Jag anser dessutom att fastighetsregistret bör decentraliseras till länen och inte, som nu sker, sammankopplas centralt. Min fråga blir: Stöder statsrådet den uppfattningen? Jag tror att en sådan ordning skulle minska tillgängligheten och försvåra för obehöriga att komma över viktiga uppgifter i registret.
Fru talman! Värdet av lägesbestämningen av fastigheterna är så uppenbart att jag inte skall närmare kommentera den frågan. Däremot vill jag göra alldeles klart att sekretessbestämmelserna naturligtvis gäller även efter det att vi fått ett på detta sätt centralt upplagt register. Från detta får inte lämnas ut några som helst uppgifter som rör totalförsvaret och som skulle kunna vara till men för rikets säkerhet. Beträffande det exempel som nämns i frågan har jag inhämtat att det över huvud taget inte rörde sig om några sekretessbelagda eller eljest för försvaret menliga uppgifter.

Fru talman! Detta fall, som har refererats i en tidning, har visat att datan öppnar militära lås. Registret var omstritt redan när det infördes på 1970-talet. Man befarade att just denna situation skulle uppstå. Registret är offentligt så till vida att. den som ber om faktauppgifter hos länsmyndigheten får dem. Det är klart att när det i detta register står att ägaren till fastigheten är fortifikationsförvaltningen är det ganska lätt att förstå vilken handling och vilken fastighet det rör sig om. Enligt min uppfattning skulle det räcka om man hade en vanlig gatuadress i detta fastighetsregister. Och registret bör absolut inte vara sammankopplat med ett centralt register. Det räcker att det finns hos länsmyndigheten. Än en gång vill jag fråga statsrådet om han inte delar min uppfattning på denna punkt.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om staten som majoritetsägare i SSAB kommer att tillåta att uteslutande affärsmässighet och börsintroduktion av SSAB skall få förorsaka arbetslöshet och ökad regional obalans. För en stabil utveckling av SSAB är en långsiktig lönsamhet en nödvändighet. Detta gäller de statliga företagen lika väl som andra företag som agerar på konkurrensutsatta marknader. Endast lönsamhet skapar den ekonomiska basen för erforderliga investeringar, marknadssatsningar och utvecklingsarbete. Det underlag till strukturplan som företagsledningen i SSAB nu diskuterar med de fackliga organisationerna vid företaget är inte kopplat till en eventuell framtida börsintroduktion av SSAB. I regeringens proposition till riksdagen angående SSAB sägs endast att anhållan om notering på Stockholms Fondbörs skall ske när det är möjligt med hänsyn till företagets ekonomiska ställning och övriga förhållanden. När en sådan notering kan bli aktuell går inte att säga i dag. I propositionen har regeringen förbundit sig att börsintroduktion skall ske före 1993 års utgång. Om inte detta kan ske med hänsyn till förhållandena i SSAB har staten utfäst sig att medverka till att det skapas en marknad för aktierna. Köpeskillingen skall i detta fall motsvara aktiernas verkliga värde.

Fru talman! Regeringen är ju bärare av statens ägaransvar för SSAB och har tillsatt en ny styrelse och upprättat ett nytt avtal med nya ägare i pensionsoch försäkringsbranschen. I detta avtal talar man uteslutande om strikt affärsmässighet och börsintroduktion under vissa villkor. Det svar som jag har fått av industriministern är kopplat endast till det senare. Men man kan inte undgå att se att verkligheten för SSAB och SSAB-ledningens strukturplan, efter de presentationer som har gjorts, är grundad just på detta avtal och upprättad med hänvisning till den grundförutsättning som finns i avtalet. Detta bygger man den strukturella förändringen på. Vad har då regeringen, som är bärare av detta avtal, för ägaransvar? I det här läget vill man tydligen ta bort 2 200 jobb. Enligt SSAB-ledningens = Prot. 1986/87:70 presentation är det ungefär lika många som hotas, dvs. det är ungefär 5 000 — 12 februari 1987 jobb som hotas, om inte dessa förutsättningar uppfylls, nämligen de sidoverksamheter som skall vara så effektiva. Då frågar man sig: Vad säger ägaren? Vilka ersättningsarbeten har man planerat? Man kanske har en långsiktig plan framöver. Uppträder regeringen precis som alla andra stora ägare, t.ex. Volvo, som drar sig undan Bergslagen konsekvent trots att industriministern och regeringen sagt att de skall ta sitt ägaransvar? Min fråga till regeringen, som bär ägaransvaret, blir alltså: Tänker man lägga ner dessa verksamheter och helt rått kasta människor ut i arbetslöshet? I så fall är det någonting nytt vad gäller svensk stålindustri, en basindustri.
Fru talman! Jag vill upprepa att de föreslagna strukturförändringarna inte har någonting att göra med ägarförändringarna inom SSAB eller en eventuell börsnotering av företaget. Det finns i dag inget beslut om en ny strukturplan för SSAB. Företagsledningens förslag, som togs fram efter ett enhälligt beslut i företagets styrelse, behandlas nu på det sätt som det finns avtal om inom SSAB. De fackliga representanterna i styrelsen deltog i det enhälliga beslutet om att ett strukturarbete skulle igångsättas och att en strukturplan skulle utarbetas samt hur detta arbete skulle bedrivas. Jag vill upprepa vad jag sade i riksdagens frågestund i torsdags, att det är helt nödvändigt att strukturarbetet bedrivs i nära samverkan med de anställda och deras organisationer. Jag vill tillägga att i den mån strukturförändringar får negativa sysselsättningskonsekvenser, måste företaget ta sin del av ansvaret för ansträngningarna att bredda näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Vad gäller samhällets ansvar vill jag upprepa vad jag sagt tidigare här i riksdagen, nämligen att regeringen inte kommer att lämna de anställda ståloch gruvarbetarna i sticket.
Fru talman! Beträffande det sista industriministern sade vill jag bara säga att det är regeringen som bär ansvaret. Om man överlåter hela ansvaret på SSAB kan vi förutse följderna av detta. Då kan det bli väldigt besvärligt om man bara satsar 10 miljoner — visserligen som första insats — när det gäller t.ex. Ingvar Gullnäs och det fortsatta arbetet i det sammanhanget. Här handlar det om var den svenska basindustrin egentligen ligger i regeringens politik. Skall det vara en viktig del i regeringens politik att ta sitt ansvar här, eller gäller speciella förutsättningar? Såvitt jag förstår har regeringen definitivt bytt fot och säger nu: Den här näringen har precis samma förutsättningar som alla andra näringar, t.ex. den nya tekniken och databranschen, och samma lönsamhetskrav skall gälla. Jag kan bara konstatera att de fackliga organisationerna är på kollisionskurs med SSAB-ledningen. Min förhoppning är naturligtvis att de fackliga organisationerna är så starka att de kan förhindra allt detta. Här handlar det om regeringens ansvarstagande. Är man beredd att kasta ut människor i arbetslöshet utan att ha någonting att sätta i stället? Man har inte alls 27 presenterat vad man har att erbjuda.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att man, när man ser på strukturplansarbetet inom SSAB, också uppmärksammar att det framlagts förslag till investeringar. Detta vill man gärna förtiga i olika debatter — det vill Lars-Ove Hagberg också göra i dag. I de förslag som utarbetats ingår investeringsplaner på ungefär 1 000 miljoner, över 1 miljard, i den svenska stålindustrin, varav ungefär hälften i Borlänge för att utveckla de produkter där SSAB kan bli konkurrenskraftigt. Det är viktigt att SSAB ser om sitt hus medan tid är, dvs. att man satsar på utvecklingsbara produkter. Endast det som är utvecklingsbart har ju framtiden för sig.
Fru talman! Investeringarna ger på sin höjd nya jobb för 100 personer. Däremot kastas 2 200 ut i arbetslöshet och lika många hotas av arbetslöshet, med inriktningen i den nya SSAB-planen. Det är, såvitt jag förstår, det viktigaste enligt de grundförutsättningar som SSAB-ledningen torde ha. Men facket anser att finvalsverket i Luleå, Morganverket i Borlänge, elektrostålverket i Borlänge och gruvorna kan med samma medel drivas vidare. Dessa enheter anser de anställda vara fullt ut i skick att drivas vidare. Men regeringen har tydligen inte den uppfattningen. Regeringen har sagt att detta skall skäras bort. SSAB-ledningen har tydligen uppfattat det. Deras budskap är ju att detta inte tillhör deras s.k. kärnaffär. Det tillhör inte heller huvudspåret för SSAB. Det är tydligen något helt annat man är ute efter när det gäller SSAB framöver.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg fortsätter att förenkla sambandet mellan investeringar och framtid för ett företag. Det är viktigt att det sker investeringar i ett företag för att garantera företagets fortbestånd. Det är inte ointressant att en miljard investeras i SSAB, så att företaget blir konkurrenskraftigt när det gäller de produkter där man kan ligga främst på de internationella marknaderna. Jag skulle kunna ge Lars-Ove Hagberg många exempel på hur det går för stålföretag som inte ser om sitt hus medan tid är, utan bara låter utvecklingen gå. Jag tror emellertid att han har förmågan att själv leta rätt på dem runt om i Europa. De investeringar som företagsledningen har föreslagit är betydelsefulla för företagets fortbestånd och för att säkerställa de tusentals jobb som i dag finns i SSAB. Det vore mycket dystert om de statliga företagen inte så såg om sitt hus för att göra framtidsinvesteringar i de produkter som är viktiga för marknaden.
Fru talman! Jag är helt överens med industriministern om att det skall ske framtidsinvesteringar. Men vi skiljer oss tydligen i uppfattningen om under vilka förutsättningar de skall ske. Jag har länge ivrat för de investeringar som skall ske i Domnarvets bredbandverk. De investeringarna är en förutsättning. Men frågan är om investeringar i det som i dag kallas sidoverksamheter bara skall släppas, därför att de inte är strikt affärsmässigt lönsamma, eller om man kan göra de investeringarna ändå för att de skapar sysselsättning och är ett viktigt bidrag till svensk stålnäring. Regeringen har tydligen helt släppt den saken och investerar inte ett enda dugg. Man villt.o.m. lägga ner de sista gruvorna i Mellansverige.
Fru talman! Knut Wachtmeister har frågat statsrådet Bengt K. Å. Johansson om han avser att föreslå några åtgärder för att hindra verkningarna av en dom i regeringsrätten avseende rätten till avdrag vid handel med aktieoptioner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den av Knut Wachtmeister uppmärksammade beskattningsfrågan övervägs för närvarande inom regeringskansliet. Innan dessa överväganden har avslutats är jag inte beredd att ta ställning till frågan om regeringen bör vidta några åtgärder på området.

Fru talman! Tack för svaret på min fråga. Jag erkänner gärna att det finns både fördelar och nackdelar med aktieoptioner. En fördel är att den enskilde aktiespararen genom optioner kan minska sitt risktagande. Utländska erfarenheter visar för övrigt att det främst är mindre aktiesparare som sysslar med optionshandel. En nackdel är att verksamheten är ganska komplicerad och svårbegriplig för dem som inte har speciell kunskap på området. Trots att verksamheten varit i gång i knappt två år har handeln med standardiserade optioner nått en stor omfattning. Därmed följer också kravet på fasta spelregler. För två år sedan gjorde Bankföreningen och Fondhandlareföreningen en framställning till regeringen om en lagreglering av verksamheten. En sådan lagreglering har emellertid låtit vänta på sig. I avvaktan på ett regeringsförslag har de som handlat med optioner förlitat sig på att kapitalvinstkommitténs förslag rörande aktieoptioner, som måste betraktas som skatteneutralt, skulle gälla. Ett förhandsbesked från riksskatteverket går i samma riktning. Mot denna bakgrund är det fullt förståeligt att regeringsrättens utslag i december, med väsentligt minskade avdragsmöjligheter, kom som ett dråpslag för många. Eftersom domen inte kan överklagas är det blott regeringen som kan göra något åt den prekära situation som många, som handlat i god tro, råkat i. Det är naturligtvis positivt att regeringen nu långt om länge överväger frågan. Jag har då två följdfrågor. För det första: När kan man förvänta sig ett lagförslag? Den osäkerhet som nu råder på optionsmarknaden är naturligtvis inte bra. För det andra: Mot bakgrund av att många med viss rätt trott att kapitalvinstkommitténs förslag och riksskatteverkets förhandsbesked skulle lagfästas undrar jag om finansministern kan tänka sig att det blivande lagförslaget, om det kommer att medföra bättre avdragsrätt, också omfattar 1986 års optionshandel.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder med avsikt att klargöra för myndigheterna att all upphandling av entreprenadtjänster skall ske i enlighet med upphandlingsförordningen, så att flera företag får vara med att lämna anbud. Mitt svar är nej. Skälet härtill är enkelt. Jag bedömer det inte vara rimligt att regeringen i särskild ordning skall behöva klargöra för myndigheterna att gällande förordningar inom detta eller andra områden skall följas. Jag vill erinra om att riksrevisionsverket enligt dels sin instruktion, dels upphandlingsförordningen har ålagts särskilda uppgifter inom detta område. För att underlätta för myndigheterna har riksrevisionsverket gett ut en särskild publikation som förutom upphandlingsförordningen och riksrevisionsverkets föreskrifter till förordningen också innehåller av verket utgivna allmänna råd samt vissa kommentarer. Vad gäller de konkreta fall Sten Svensson nämner i sin fråga vill jag säga följande. Stockholms handelskammare har i en skrivelse till regeringen ifrågasatt länsstyrelsens i Uppsala län agerande i samband med förhandlingar om att överlåta delar av städningen till ett statligt ägt aktiebolag. Handelskammaren har hemställt om att regeringen ger länsstyrelsen i Uppsala direktiv att i ifrågavarande ärende infordra anbud från flera leverantörer. Skrivelsen har remitterats till riksrevisionsverket, som nyligen har inkommit med sitt yttrande. Beredningen är inte avslutad.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Den har föranletts av det faktum att länsstyrelserna i Stockholms län och Uppsala län har upptagit förhandlingar om att överlåta delar av städningen till ett statligt ägt aktiebolag. Något upphandlingsförfarande har inte föregått förhandlingarna, och inga andra företag har blivit tillfrågade. Om den statliga upphandlingen bedrivs på det sätt som det här exemplet visar, omöjliggörs en konkurrens på lika villkor mellan statligt ägda bolag och övriga, privata företag inom resp. bransch. Jag anser att de här två myndigheterna har handlat felaktigt, och jag vill fråga om finansministern instämmer i denna bedömning. Stat och kommun upphandlar ju varor och tjänster för åtskilliga miljarder kronor varje år. Det är för många företag en viktig marknad, vilken inte bör reduceras genom att — Prot. 1986/87:70 det offentliga av doktrinära skäl bedriver en dyrbar egenregiverksamheteller — 12 februari 1987 favoriserar statliga företag. En breddad och fri marknad ger små och medelstora företag ökade förutsättningar. Upphandlingsförordningen måste alltså respekteras. Jag vill fråga finansministern, om han under beredningen av ärendet är villig att ge riksrevisionsverket ett ordentligt stöd när det gäller signalerna till de övriga statliga myndigheterna. Det har ju i många sammanhang hänt att riksrevisionsverkets rapporter inte har fått den uppmärksamhet som de förtjänat. Här har nu finansministern verkligen möjlighet att ge tydliga signaler.

Fru talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om regeringen avser att tillsätta en parlamentarisk skatteberedning. Regeringen aviserade i finansplanen att den avser att inbjuda oppositionspartierna till överläggningar om skattepolitikens framtida inriktning. En sådan inbjudan kommer att utfärdas inom kort. Ett av syftena med överläggningarna bör enligt min uppfattning vara att utröna huruvida förutsättningar föreligger att tillsätta någon form av kommitté eller expertgrupp med parlamentarisk sammansättning och med uppgift att utarbeta förslag till reform av i första hand inkomstbeskattningen. Innan dessa överläggningar har ägt rum vill jag inte binda mig för någon viss procedur när det gäller skattefrågans fortsatta hantering.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Vi har i vårt land inte bara för höga skattesatser utan även ett mycket komplicerat skattesystem. Det är krångligt och svårt att överblicka både för den enskilde skattebetalaren och för småföretagare, som ej har ekonomiska möjligheter att till sig knyta skickliga skatteexperter. Emellanåt har det gjorts försök till förenklingar, men dessa försök verkar ofta ha komplicerat skattesystemet ytterligare. Enda sättet att verkligen åstadkomma förenklingar är tydligen att göra en radikal omläggning av vårt skattesystem. Eftersom skattesystemet i så hög grad påverkar långsiktiga beslut om sparande och investeringar anser vi från centern det nödvändigt att etablera ett nytt skattesystem, vars grundläggande principer ligger fast under en mycket lång tid. Den svenska samhällsekonomin är inte betjänt av ideliga skatteförändringar vid regeringsskiften. Det är nödvändigt att en genomgripande reformering av skattesystemet samlar ett brett parlamentariskt stöd. Regeringen har ett ansvar för att snarast tillsätta en parlamentarisk utredning. Vid en sådan radikal omläggning är det viktigt att skattesystemet omfattas av verkligt förtroende av den enskilde skattebetalaren. Brist på förtroende 31 medför obönhörligt ökade risker för skatteflykt. Den skattskyldige skall också känna att myndigheterna strävar efter rättvisa i systemet och att skattebördan fördelas efter bärkraft. Men samtidigt måste skattesystemet stimulera till ökade arbetsinsatser, företagande och sparande. Jag hoppas, fru talman, att finansministern liksom vi i centern skall anse det så värdefullt med en bred utredning att han tillsätter en parlamentarisk skatteberedning.
Fru talman! Rolf Kenneryd har frågat mig hur länge prisstoppet avses gälla. Prisstoppet gäller tills vidare. Jag kan i dag inte ange någon tidpunkt när det upphör. Regeringen har denna vecka haft överläggningar med företrädare för en rad branscher om prisutvecklingen under 1986 och om kostnadsutvecklingen under 1987. Dessa överläggningar kommer att vara en del av underlaget för regeringens fortsatta överväganden kring prisstoppet.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det substantiellt är mycket magert. Den helt övervägande delen av ekonomer och andra bedömare är ense om att ett generellt prisstopp är ett föga verkningsfullt vapen i kampen mot prisökningar och inflation sett över en något längre tidsperiod. Även finansministern har gett uttryck för denna insikt. När prisstoppet upphör att gälla slår det under prisstoppets giltighet ackumulerade behovet av prishöjningar i regel igenom med full effekt. Det är dessutom så att förväntningar om eller hot om kommande prisstopp kan locka till att höja priserna i förtid. Det gäller så att säga att höja innan det väntade prisstoppet blir en realitet. Det sakliga värdet av ett prisstopp som inflationsdämpande instrument är således ibland t.o.m. negativt, i vart fall vid tätt återkommande prisstopp. Den socialdemokratiska regeringen har infört prisstopp nästan varje år sedan 1982. Det kan dock bland allmänheten finnas ett psykologiskt värde av ett prisstopp. Det finns konsumenter som tror sig ha fördel av prisstoppet. Man kan alltså beskriva införandet av ett generellt prisstopp som sakligt sett omotiverat och som för vissa konsumenter vilseledande. Även på denna punkt har finansministern framfört liknande tankegångar. Det nu gällande prisstoppet synes närmast ha haft som grundläggande motiv att förmå löntagarorganisationerna att avstå från att utnyttja sin avtalsenliga rätt till omförhandling till följd av förra årets höga inflationstal. Det kan därmed ses som bevis för regeringens oförmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara såväl prisstoppets långsiktiga innebörd och verkan som lönerörelsens påverkan på inflationstakten. Den eventuella nytta som prisstoppet på dessa psykologiska grunder kan ha haft när det gäller löntagarorganisationernas avstående från omförhandling har ju nu åstadkommits. Anser då inte statsrådet att det i dag finns alla skäl att låta prisstoppet gå mot sin, för att använda ett i dag aktuellt uttryck, snabba avveckling?

Fru talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag anser att det finns anledning att se över reglerna för närradion när det gäller sändningsområdets storlek och närradioföreningarnas ställning. Vid sin behandling av 1985 års proposition om närradio att det är viktigt att närradion behåller sin lokala karaktär. Utskottet hade därför inget emot att 5 km-gränsen fortfarande skall vara huvudregeln för sändarnas räckvidd. Närradionämnden borde dock kunna medge avsteg från huvudregeln. Utifrån en bedömning av föreningslivets behov och ortens förutsättningar borde sändare med större räckvidd kunna få förekomma. Framför allt borde glesbygdskommuner kunna komma i fråga för en sådan prövning. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag . Någon anledning att frångå den uppfattning som framgår av riksdagens beslut finns enligt min mening inte. Närradioföreningarnas huvuduppgift är att samordna fördelningen av sändningstid mellan de sändande organisationerna på orten. De kan också få sändningstillstånd, som dock är begränsat till vissa slags sändningar. Närradiolagen innehåller inte något uttryckligt krav på att endast en närradioförening skall kunna ges sändningstillstånd på samma ort. Det är enligt min mening uppenbart att en splittring på flera närradioföreningar inte underlättar uppgiften att sammanjämka olika önskemål hos de sändande organisationerna. Jag utgår från att närradionämnden i enlighet med sin instruktion noga följer utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Fru talman! Först ett tack för svaret på min fråga. Så en liten förklaring till att frågan har ställts. Vid årsskiftet hade sändningstillstånd för närradio lämnats beträffande 115 orter. För 38 av dem har närradionämnden beslutat om ökad räckvidd. Nära en tredjedel av antalet sändare har alltså i dag räckvidder som går utöver 5 km, som är huvudregel. Ansökningar om ökad räckvidd brukar i vanliga fall inges sedan sändningarna varit i gång en tid, dvs. sedan föreningen beviljats sändningstillstånd. På senare tid har det emellertid förekommit att närradioföreningar redan före sändningarnas start begärt förhandsbesked om huruvida sändare med större räckvidd får användas. Som det sägs i svaret, står det i propositionen att det för vissa orter bör kunna medges avsteg från huvudregeln, framför allt för glesbygdsorterna. Vad är glesbygd? Är det när 48 96 av invånarna bor utanför 5 km-radien, eller när 95 96 bor i tätorten och 5 26 utanför? Just den delen är svår att tolka. Dessutom tillkommer föreningslivets struktur. Dessa båda kriterier gör tillsammans att närradionämnden brottas med att upprätthålla en rättvis fördelning av sändarstyrkan, utan att för den skull sudda ut 5 km-gränsen, vilket jag anser att vi är på väg att göra i dag. Fortsätter denna utveckling, fru talman, är vi snart inne på att närradion är en kommunradio. Jag ser också en fara i att splittra upp närradioföreningarna i flera konkurrerande föreningar, som har skett på några orter. Fler delningar kan vi vänta på sikt, i de större städerna. Detta kommer att komplicera den lokala fördelningen av sändningstiden. På den punkten ser jag att statsrådet och jag har samma åsikt.
Fru talman! Jag delar Iris Mårtenssons uppfattning att närradion bör vara närradio. Det är skälet till att vi har hållit på 5 km-gränsen. Man skall dock vara klar över att 5 km med god hörbarhet i praktiken innebär att närradion i regel kan tas emot på mycket längre avstånd. Jag är i varje fall inte beredd att medverka till att man med någon form av uttänjning av glesbygdsbegreppet till att exempelvis också gälla Stockholms centrala delar — vilket jag kan tänka mig t.o.m. skulle kunna föreslås — förändrar närradion från att vara föreningarnas radio till att bli någon form av kommunradio. Det är alltså inte aktuellt. När det gäller närradioföreningarna är det väl närmast en praktisk olägenhet om man har flera närradioföreningar. De föreningarna kan ju knappast på ett lämpligt sätt fullgöra uppgiften att med de sändande föreningarna komma överens om fördelningen av sändningstider.
Fru talman! De två kriterier som riksdagen har angett för undantagsfall — det gäller alltså glesbygden och föreningslivets struktur — är faktiskt otillräckliga. Så gott som alla kommuner har glesbygdsområden, och i så gott som alla kommuner finns det föreningar som fäster vikt vid att alla deras medlemmar skall kunna höra bra, oavsett var i kommunen de bor. De här undantagen tenderar att bli fler än regeln säger. Alla har ju sin glesbygd och sina kommunomfattande föreningar att peka på. Sedan har vi också ett annat problem. Det gäller evenemang av gemensamt intresse för tillståndsinnehavare på orten. Det är en formulering som kan tolkas på många sätt. Det vore intressant att höra statsrådets tolkning: Är det närradionämnden som skall tolka vad som är gemensamt intresse för lokala tillståndsinnehavare eller skall nämnden godta allt som dessa förklarar vara av gemensamt intresse?
Fru talman! Jag tror att närradionämnden ganska väl bör kunna hantera den tolkningsuppgiften. I hög grad måste man naturligtvis rätta sig efter vad föreningslivet lokalt framför.

Kommuntäckningsbehovet är alltså inte lika entydigt för föreningslivet som det tycks vara för kommunala företrädare i de här diskussionerna.

Fru talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens uttalande i juni förra året om samråd mellan å ena sidan skolan och å andra sidan de ansvariga för barnomsorgen och elevernas föräldrar. Låt mig först peka på vad jag anfört i den nyss framlagda budgetpropositionen om behovet av att skolan tar på sig ett tillsynsansvar under skoldagen. Jag citerar: ”För många familjer kan en utbyggd skoldag med fasta tider tillgodose hela omsorgsbehovet. Genom en väl fungerande samlad skoldag minskar behovet av fritidshem.” Genom den särskilda information till skolledare som skolöverstyrelsen ger ut har detta uttalande tillställts samtliga skolledare i grundskolan. Jag avser att senare i vår föreslå regeringen att i samband med uppdrag till skolöverstyrelsen i anledning av vad som sägs i budgetpropositionen om tillsynsansvaret också ta upp frågan om samråd med barnomsorgen vid schemaläggning. Vad avser samråd med föräldrar gäller redan enligt skolförordningen 2 kap. 5 § att rektor skall samråda med företrädare för föräldrarna i frågor av stor betydelse för eleverna. Till dessa frågor hör enligt förordningen principer för schemaläggning.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Göransson för svaret på min fråga. Det var alltså ett enigt socialutskott som i fjol vår diskuterade frågan om samordningen mellan föräldrarnas arbete och barnens skolgång på lågstadiet. Socialutskottet kom fram till att det vore klokt om det före schemaläggningen skedde ett obligatoriskt samråd mellan alla föräldrar och dem som inom kommunen har ansvar för skolbarnsomsorgen. Jag frågade statsrådet vad som hade hänt med anledning av detta tillkännagivande. Såvitt jag förstår av svaret har ännu ingenting hänt just med anledning av detta beslut. Vad som oroar mig mycket mera är att statsrådet inte heller anger att han tänker göra någonting med anledning av beslutet utöver att ta upp frågan om samråd med barnomsorgen. Det är alltså en del av riksdagens tillkännagivande, men en annan viktig del är att det skall ske ett obligatoriskt samråd med alla föräldrar inför schemaläggningen. Det är någonting helt annat än diskussioner med företrädare för föräldrarna om principerna för schemaläggningen. Tanken inom socialutskottet var att man på våren före schemaläggningen skall gå ut med enkäter till föräldrarna, som får ange önskemål om eller synpunkter på när barnen kan börja skolan på morgonen, om det är problem med t.ex. ”taggiga” scheman, där barnen börjar en viss tid en dag och en annan tid en annan dag. Därmed skulle föräldrarnas arbetstider och barnens skolstart på dagen kunna samordnas på ett bättre sätt än hittills. Jag vill upprepa min fråga: Är statsrådet beredd att efter ett förnyat studium av riksdagens beslut också i det planerade uppdraget till skolöverstyrelsen infoga tanken på ett obligatoriskt samråd med samtliga föräldrar?
Fru talman! Jag skall med både omsorg och förtjusning studera socialutskottets betänkande från förra året. Därtill vill jag bara understryka att ett sådant samråd som Daniel Tarschys efterlyser är föreskrivet. Skolledningen skall ha ett samråd för att diskutera principer för schemaläggningen. I anslutning till den fråga som Daniel Tarschys har ställt om föräldrarnas behov av en gemensam start på skoldagen för barnen osv., kan jag upplysa om att det under vintern i Stockholm har förekommit en mycket upphetsad diskussion, där stora föräldragrupper har gått emot den typ av försök som hade planerats. Mot bakgrund av den opinionen har bestämts att en sådan schemaläggning inte skall genomföras som hade inneburit att Daniel Tarschys syfte med frågan hade tillmötesgåtts.

I dag inträffar det ofta att barnen kommer till skolan som nybörjare sent i augusti och får ett schema i handen som föräldrarna måste rätta sig efter och som de på detta sena stadium kan ha svårt att anpassa sin arbetstid till. Om de får schemat tidigare, på våren, har de större möjligheter att förändra sin arbetstid så att de kan följa sina barn till skolan.

Herr talman! Inga Lantz har ställt tre frågor till mig: 1. Hur ser socialministern på den utveckling som äger rum med allt fler privata vårdenheter på narkomanvårdssidan? 2. Vilken effekt anser socialministern att denna utveckling får för den offentliga vården på narkomansidan? 3. Anser socialministern det riktigt att driva vård i ett främmande land med hjälp av svenska skattepengar, som betalas i syfte att bereda svenska missbrukare vård? Hem för vård eller boende för alkoholoch narkotikamissbrukare kan drivas av landstingskommun eller kommun och av enskilda personer och sammanslutningar. Huvudparten av sistnämnda institutioner, som för närvarande svarar för drygt 30 96 av de platser som finns vid behandlingshem för alkoholoch narkotikamissbrukare, drivs i stiftelseform med ideella organisationer som stiftelsebildare. Exempel på sådana organisationer är Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare , Riksförbundet mot alkoholoch narkotikamissbruk , Riksförbundet narkotikafritt samhälle , Föräldraföreningen mot narkotika samt Röda korset. Flertalet av de stiftelsedrivna behandlingshemmen har kommunala representanter i sina styrelser. Ett fåtal behandlingshem, för närvarande sex stycken, drivs av enskilda personer. Jag vill här framhålla, som jag gjort i flera andra sammanhang, att de stiftelsedrivna behandlingshemmen har en viktig roll när det gäller att utveckla institutionsvården. De har genom att introducera okonventionella behandlingsidéer och utveckla nya behandlingsmetoder svarat för framgångsrika och dynamiska behandlingsprogram. Bidragande till detta har varit det samarbete som dessa kunnat etablera med organisationer utanför den traditionella vårdsfären, t.ex. folkhögskolor, bildningsförbund, lokala fackliga organisationer m.fl. De stiftelsedrivna behandlingshemmen utgör således ett viktigt komplement till den offentliga institutionsvården. I kommuner och landsting pågår för närvarande en vårdresursplanering 1986-1989. Planerna kommer inom kort att redovisas till länsstyrelserna och till socialstyrelsen. Samtidigt genomför socialstyrelsen en brett upplagd utvärdering av förändringarna inom missbrukarvården som grundar sig på enkäter till samtliga kommuner, institutionshuvudmän samt till de organisationer som är involverade i narkomanvården. Denna utvärdering beräknas vara klar under första halvåret 1987. Sammantaget bör vårdresursplanerna och socialstyrelsens utvärdering ge ett bra underlag för bedömning av dels den aktuella vårdsituationen, dels utvecklingen under några år framöver. Enligt socialtjänstlagen skall kommunerna och landstingskommunerna svara för att behovet av hem för vård eller boende tillgodses inom varje landstingskommun. Utvecklingen av den stiftelsedrivna eller enskilda institutionsvården påverkar inte de offentliga huvudmännens ansvar för att människor verkligen får den vård de behöver. När det gäller den stiftelse som Inga Lantz refererar till, Uniswed, har denna en samordningsfunktion i förhållande till stiftelserna Vallmotorp, Daytop, Nordia och Evada. Jag har inte fått annat än positiva rapporter angående vårdinnehållet vid dessa institutioner. Ett uttryck för vårdens anseende är att platserna är efterfrågade av kommunerna. Beträffande stiftelsens ekonomiska verksamhet vill jag framhålla att det självfallet åligger styrelserna vid de stiftelsedrivna institutionerna att också ta ansvar för den ekonomiska verksamheten. Jag vill vidare betona länsstyrelsens och kommunens tillsynsansvar. Socialstyrelsen har som central tillsynsmyndighet utgett föreskrifter och allmänna råd rörande hem för vård eller boende som bl.a. rör finansieringen av hemmens verksamhet. Beträffande de medel som regeringen anslagit till projektet i Thailand var detta ett beslut i linje med intentionerna i regeringens proposition om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik som behandlades av riksdagen i december 1984. Stiftelserna Vallmotorp och Daytop Sweden erhöll bidrag för att utbilda och stödja behandlingspersonal i Thailand. Som villkor för bidraget angavs att verksamheten skulle ske i nära samverkan med FN:s narkotikafond. Som svar på Inga Lantz sista fråga vill jag säga att jag inte tycker det är lämpligt att kommunala vårdavgifter används för verksamheten i andra länder. Jag utgår från att kommunrepresentanterna i stiftelsernas styrelser bevakar sådana frågor.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Det är sedan länge känt att behovet av fler och bra behandlingsplatser inom framför allt narkomanvården är stort. På senare år har ett stort antal privata stiftelser, bolag och ideellt drivna behandlingskollektiv startats. Den offentliga vården har däremot eftersatts och ersatts av mer eller mindre privat vård. Det är klart negativt och utmanande mot både stat, kommun och landsting och mot missbrukare när det privata vinstintresset blir uppenbart. Uniswed är en stiftelse som omsätter 100 milj.kr. per år. Stiftelsen äger stora gårdar, herrgårdar och stora villor. Antalet anställda är 200 och antalet behandlingsplatser 600. Uniswed har blivit ett vårdimperium i Sverige, bekostat i första hand av kommunalskatt. Denna stiftelse driver en filial i Bangkok med pengar som kommuner i Sverige betalat i avgifter för vård av svenska missbrukare. Man kan fråga sig om det ligger i svenska kommuners intresse att via vårdavgifter vara med och bekosta utländsk verksamhet. När projektet i Bangkok startade för ett år sedan fick Uniswed 150 000 kr. från socialdepartementet. Jag skulle vilja veta på vilka grunder man har beviljat detta anslag. Uniswed har också sökt 800 000 kr. i anslag från SIDA för att driva vård i Bangkok. Dessutom: Skall skattebetalarnas pengar gå till direktörslöner på 350 000 kr. om året, till Mercedesbilar med privatchaufförer och till slottsliknande bostäder? Jag har frågat socialministern hur hon ser på den utveckling som äger rum, med allt fler privata vårdenheter på narkomanvårdssidan. Hon har svarat mig att hon inte har någonting emot den, att hon tycker att dessa enheter drivs bra och utgör ett bra komplement till den andra vården. Jag tycker också att vårdenheter som drivs av ideella skäl är bra som ett komplement. Men nu kommer alltså enskilda vinstintressen in i bilden, och då blir jag oroad över utvecklingen. Jag tycker man kan jämföra utvecklingen i detta sammanhang med utvecklingen i fråga om den privata barnomsorgen. Här finns en parallell till Pysslingdebatten. Det är naturligtvis bra att vi får vårdresursplanering. Det ger åtminstone någon kontroll på vad som behövs och vad som görs i denna fråga. Vidare har jag frågat socialministern vilken effekt utvecklingen får för den offentliga vården på narkomanvårdssidan. Vad regeringen tycker i denna fråga kan jag inte riktigt läsa ut av det svar jag fått, även om svaret är fylligt, vilket jag tackar särskilt för. Den tredje frågan gällde om socialministern anser det riktigt att man bedriver vård i ett fftämmande land med hjälp av svenska skattepengar, som ju har betalats in i syfte att bereda svenska missbrukare vård. Det svar jag har fått är ett klart nej, och jag är glad för det beskedet. Det pågår en privatisering i vårt land med andra förtecken än tidigare. Tidigare har det varit helt ideella skäl som gjort att man velat bedriva narkomanvård och annan missbrukarvård privat. Nu finns en annan komponent med i vårdarbetet, nämligen privat vinst. Jag känner en oro inför den privatisering vi ser framför oss i dag. Det är därför jag har ställt min interpellation. Jag vill också fråga socialministern om hon delar min oro inför en framtida utveckling innebärande att den stora andelen ideellt arbete inom missbrukarvården minskar och att i stället stiftelser och ideella organisationer kommer in i vårdverksamheten.
Herr talman! Jag delar Inga Lantz oro över att vi i dag har en stor brist på behandlingsplatser för narkotikamissbrukare. Det är vad som oroar mig mest. Sedan har vi ju ett inslag av enskilda, stiftelsedrivna behandlingshem, som ofta har en mycket bra verksamhet. Jag har själv besökt både Vallmotorp och Daytop och kan intyga att det är en bra verksamhet som man bedriver där. Jag kan också ta den verksamhet som LP-stiftelsen bedriver vid Venngarn för missbrukarfamiljer som exempel. Jag skulle kunna ge ytterligare exempel på privata stiftelser som gör en mycket fin insats på detta område. Prot. 1986/87:71 Jag tror att det är bra att vi har en mångfald, att vi har olika modeller på de 13 februari 1987 = vårdresurser som vi har att erbjuda missbrukarna. Vi skall inte ha en enda mm La 4... modellsom passar för alla. De ideella organisationerna som ofta står bakom de stiftelseburna behandlingshemmen bygger sitt arbete på en idé som kan passa mycket bra för vissa av de missbrukare som behöver vård. Den oro jag känner, Inga Lantz, gäller snarare bristen på vårdresurser än detta att vi har ett antal stiftelsedrivna behandlingshem som gör ett mycket bra arbete.
Herr talman! Jag delar socialministerns oro över att det inte finns tillräckligt med bra vårdplatser — vi har ju problemet med aids som ytterligare spetsar till frågan. Men det finns personer som skor sig på utsatta människors behov av vård och behandling i samband med den privatisering som nu pågår. Är det rätt att man skall kunna göra privata vinster på behandlingsarbete, så som sker i en utmanande hög grad när det gäller Uniswed? Jag läste i Aftonbladet i lördags att några av dem som driver Uniswed har köpt en stor lageroch kontorsfastighet som man sedan hyr ut till stiftelsen Uniswed. Man hittar alltså vägar att krångla sig fram till privata fördelar. Det stöter mig. Det har öppnat vägen för en utveckling som jag känner en stor oro inför. Kommuner och landsting borde nogsamt undersöka vad det hela handlar om och kanske ta tillbaka en del av sitt ansvar. Jag tycker också att det vilar ett ansvar på regeringen att uttala sin skepsis inför det förhållandet att man kan sko sig på utsatta människors behov av vård. Jag kan hålla med om att LP-stiftelsen bedriver en utmärkt vård. Det finns flera andra ideella och privata stiftelser som gör det. Men jag tycker att det är stötande att man som här gör pengar på människors utsatta situation. Jag hade hoppats att också socialministern skulle tycka det. Jag har fortfarande inte fått något besked om på vilket underlag stiftelsen Uniswed beviljades pengar till projektet i Thailand. Jag vet inte heller om stiftelsens ansökan om 800 000 kr. från SIDA har beviljats. Vilket underlag fanns inom socialdepartementet när man beviljade stiftelsen pengarna? Vad är det för misstag man har begått i det thailändska projektet? Jag skulle vilja ha svar även på de frågorna.
Herr talman! Jag delar Inga Lantz uppfattning att vi inte skall ha stiftelser där man skor sig och gör privata vinster, men jag upplever inte att det är så verksamheten vid behandlingshemmen fungerar. Förutom socialstyrelsen är det länsstyrelsen som har tillsynsansvaret i det här fallet. Jag utgår från att verksamheten kommer att bli föremål för översyn. I den narkotikapolitiska proposition som vi antog 1984 fanns ett förslag om särskilda resurser för att stödja narkotikabekämpning i utvecklingsländerna. Vi avsatte då speciella medel, 500 000 kr. , för detta. På den grunden och med det underlag som fanns beträffande verksamheten i Thailand har vi anslagit 150 000 kr. till verksamheten för att stödja utbildning av behandlingsperso u nal. Vi satte därvid som villkor — vilket jag tycker är viktigt i sammanhanget — att de planer man hade skulle genomföras i mycket nära samarbete med FN:s — Prot. 1986/87:71 narkotikafond. Såvitt jag vet har det varit en bra verksamhet som har 13 februari 1987 bedrivits i Thailand. Det har inte skett något missbruk av de medel som

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om hur regeringen ser på den s.k. Sätermodellens form av utbildning och om regeringen anser att denna utbildning bör finnas kvar. Inga Lantz har vidare frågat vad regeringen tänker göra för att trygga utbildningens fortsatta existens. Ett omfattande arbete pågår på olika håll i landet för att förnya och omstrukturera den psykiatriska vården. Kroppssjukvården är i Sverige i allmänhet av mycket hög kvalitet. Däremot har vi inom den psykiatriska vården inte nått lika långt i utveckling. År 1982 besökte jag Säters sjukhus för att studera det arbete med psykoterapi som bedrivs vid sjukhuset. Mina intryck från besöket var mycket positiva. Under år 1983 gav regeringen universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en utbildning i syfte att sprida den modell för behandling av schizofreni som tillämpas i Säter. Med UHÄ:s utredning som underlag beslutade regeringen att avsätta sammanlagt 1,8 milj.kr. för två försöksutbildningar. Medlen avsågs att täcka de direkta utbildningskostnaderna, och Kopparbergs läns landsting åtog sig att skapa de nödvändiga vårdmässiga förutsättningarna för utbildningen. Regeringen har alltså direkt medverkat till att utbildningen har anordnats, eftersom det är mycket angeläget att erfarenheterna från den s.k. Sätermodellen skall kunna läggas till grund för den fortsatta utvecklingen inom psykiatrin. Att den tidigare planerade andra utbildningsomgången nu har stoppats beklagar jag. Vid ett besök vid Säters sjukhus den 14 januari 1987 informerade jag mig om den aktuella situationen. Av diskussionerna framgick att vissa frågeställningar om utbildningens organisation måste klarläggas, innan beslut om utbildningens framtid kan fattas. Regeringen har därför gett socialstyrelsen i uppdrag att snabbt utreda förutsättningarna för en fortsatt utbildning i syfte att sprida psykoterapi som behandling för schizofrena patienter.

Herr talman! Jag tackar även för det här interpellationssvaret. Jag läste i förra veckans nummer av Läkartidningen att utbildningen i psykoterapi för schizofrena patienter enligt den s.k. Sätermodellen eventuellt skall få fortsätta under annat huvudmannaskap. Men tidigast 1988 kan verksamheten komma i gång igen. Socialstyrelsen skall utreda frågan var 45 utbildningen skall. ske. Måste det verkligen ta så lång tid att utreda detta? Vi är ju nu bara i början av 1987, och såvitt jag förstår finns det inte så många alternativa platser att förlägga utbildningen till. Det gäller väl Säter eller möjligen Ulleråker. Vi måste enligt min mening få garantier för att vårdutbildningen enligt denna modell får fortsätta. Sätermodellen, som har utvecklats av psykoterapeuten Barbro Sandin, är unik i Sverige eftersom den vid en vetenskaplig utvärdering visat sig mest framgångsrik då det gäller att hjälpa unga schizofrena patienter att bli friska. Jag tycker det är bra om det blir ett statligt huvudmannaskap för utbildningen, eftersom den har ett riksintresse. Jag har spårat en ovilja hos berörda myndigheter när det gäller att säkra denna behandlingsmodells fortsättning. På socialstyrelsen säger man att utbildningen inte har någon efterfrågan — inga elever söker den. Det är helt fel. Ansökningsblanketterna till utbildningen skickades ut så sent som bara sex veckor innan ansökningarna skulle vara inne. Det är ett rent sabotage, skulle jag vilja påstå. Ändå fick man sökande till fem vårdlag. Det finns faktiskt ett enormt intresse för denna utbildning — sedan må socialstyrelsen säga vad den vill. Kammarrätten gav de fackliga organisationerna rätt i deras överklagande av nedläggningen. Men utbildningen är inte säkrad för det. Kopparbergs läns landsting tänker kringgå kammarrättens utslag genom att låta sin utbildningsnämnd ange datum för kursstart och sedan via förvaltningsutskottet överklaga det, för att slutligen vid landstingsmötet i mars besluta lägga ned utbildningen. Man undrar vad det är för sorts politiker i Kopparbergs läns landsting. 4 På dessa premisser har naturligtvis inget av de tre antagna vårdlagen kunnat börja den utbildning som det är fråga om — den skulle ha startat den 7 januari. Någon frågade en representant för psykiatrinämnden uppe i Kopparberg om de där var stolta över denna utbildning, som fått så fina lovord i hela Sverige och även utomlands. Stolta, nej — det hade man inte tänkt på. Men att lägga ned utbildningen var det klokaste vi kunde göra, sade denna representant. Jag hoppas att utbildningen får fortsätta och att staten tar ansvaret för den. Men det får inte ta år att komma i gång igen. I sitt svar beklagar Gertrud Sigurdsen att utbildningen har stoppats, men att beklaga leder inte till någon fortsättning av utbildningen. Jag skulle vilja veta vad det är för ”vissa frågeställningar”, som det står i svaret, som måste utredas. Jag hade hoppats att Gertrud Sigurdsen skulle vara klarare i sitt svar i dag till mig. De tidningsuttalanden som jag har följt i den här debatten har jag uppfattat på det sättet att Gertrud Sigurdsen är positivt intresserad av denna utbildning, men när jag läste interpellationssvaret, som jag fick ta del av i går, kändes det som en undanflykt från det ansvar som jag tycker att regeringen borde ta. Jag var mer säker på att utbildningen skulle garanteras en fortsättning när jag ställde frågan än vad jag är efter att ha läst svaret. Men jag har kanske fel i mina antaganden, och det vore bra om socialministern kunde lugna mig på den här punkten.
Herr talman! Jag har svårt att förstå den tolkning som Inga Lantz har gjort — 13 februari 1987 av mitt svar. Låt mig först säga följande. Socialdepartementet och socialstyrelsen har ingen ovilja mot den här utbildningen — snarare tvärtom. Jag har personligen engagerat mig väldigt mycket först i att den kom till stånd och nu också i att den skall få möjligheter att fortleva. Det krävs ett utredningsarbete. Det är inte säkert att utbildningen kan vara kvar vid Säters sjukhus, utan det finns andra möjligheter. Detta utredningsarbete skall ske i två etapper, mycket snabbt. Den första etappen skall socialstyrelsen redovisa för regeringen redan den 31 maj, Om det finns möjligheter att starta utbildningen redan andra halvåret 1987, skall vi naturligtvis göra det, men jag kan inte i dag stå här och säga att det kommer att bli så. Jag är litet besviken över att Inga Lantz upplever att socialdepartementet och socialministern inte har något intresse för att så snart som möjligt få till stånd denna utbildning. Jag har rönt tacksamhet från Barbro Sandin och hennes kolleger för vårt snabba agerande.
Herr talman! Jag har pratat med Barbro Sandin så sent som i går kväll, och jag vet att hon är glad över de ställningstaganden som har gjorts. Jag kan bara läsa svaret rakt upp och ner. Jag hade naturligtvis hoppats att bara kunna säga: Tack, jag är nöjd. Men det är jag inte, jag tycker inte att det finns några garantier i alla fall. Nu förtydligade socialministern och sade att hon har haft ett personligt engagemang i den här frågan och att man kan tänka sig att utbildningen kommer i gång under andra hälften av 1987. Då blir det ju annorlunda än vad jag har kunnat läsa mig till, 1988-1989 enligt de uppgifter jag har haft att luta mig mot. Jag är glad om man kan pressa på, så att den kommer i gång senast 1987. Fortfarande vet jag inte vilket utredningsarbete som krävs och varför. Jag kan inte förstå vilka förutsättningar som skall utredas. Det tycker jag inte socialministern har klarlagt för mig. Jag tycker faktiskt att den här frågan är större än att bara handla om utbildningsplatser på en speciell utbildning. Om inte denna utbildning får fortsätta, så kommer läkemedelsindustrin att ta över med psykofarmaka och neuroleptika igen. Det vore bra om man kunde garantera att detta fanns med iden proposition som väntas under vårsessionen. Frågan är mycket större än att bara gälla själva behandlingen och utbildningen i Säter. Den har stor betydelse för hela inriktningen av psykiatrin i vårt land.

Herr talman! Olof Johansson har frågat försvarsministern om regeringen är beredd att mot bakgrund av tidigare uttalanden acceptera den försämring av hälsooch sjukvården i krig som nedläggningen av neurokirurgiska kliniken vid Södersjukhuset innebär. Frågan har överlämnats till mig. Blenda Littmarck har frågat mig om jag är beredd att av beredskapsskäl förhindra att neurokirurgiska kliniken vid Södersjukhuset läggs ned. Enligt vad jag har inhämtat från landstinget kommer i praktiken Södersjukhusets 24 vårdplatser att ersättas av 20 platser vid KS. Med en mindre beläggningsökning kommer KS enligt landstinget att ta hand om samma antal fall som vårdats vid Södersjukhusets neurokirurgiska klinik. Hälsooch sjukvården i krig bygger i stor utsträckning på de fredstida resurserna. Den i fred gällande hälsooch sjukvårdslagstiftningen utgör också grunden för sjukvården i krig enligt den s.k. totalförsvarsprincipen. När riksdagen år 1982 fattade beslut om en ny hälsooch sjukvårdslag slogs detta fast. Det innebär att ansvar i fred för viss verksamhet följs av ansvar för att förbereda, genomföra och leda samma verksamhet i krig. Enligt hälsooch sjukvårdslagen åligger det landstingen att redan i fred planlägga och vidta de olika förberedelser som fordras för att verksamheten skall kunna bedrivas under beredskap och krig. Nedläggningen av den neurokirurgiska kliniken vid Södersjukhuset är således en fråga för landstinget att självt besluta om.

I krig kan man inte koncentrera den neurokirurgiska verksamheten på samma sätt som i fred. Neurokirurger kommer i stället att i stor utsträckning fördelas på andra sjukhusinrättningar. En sammanslagning i en fredstida vårdorganisation behöver därför inte innebära en försämring ur beredskapssynpunkt. Slutligen vill jag nämna att jag inom kort avser att på grundval av bl.a. försvarskommitténs förslag föreslå regeringen olika åtgärder för att avsevärt förbättra hälsooch sjukvården i krig.

Prot. 1986/87:71 Herr talman! I Olof Johanssons frånvaro vill jag å hans vägnar tacka för 13 februari 1987 svaret på den här frågan. i 2-6 : m den neuro Bakgrunden är ju att en majoritet bestående av socialdemokrater, = é öd : ” § Så ) Fö kirurgiska kliniken vid moderater och folkpartister i Stockholms läns landsting har beslutat att lägga SA å 5 SR é Södersjukhuset i Stockned neurokirurgen på Södersjukhuset och koncentrera denna verksamhet till kolt Karolinska sjukhuset. Detta är naturligtvis allvarligt ur många synpunkter. Men det är inte på sin plats att här i kammaren ta upp de allmänt sjukvårdspolitiska konsekvenserna av detta. Det är någonting som måste lösas inom landstinget. Det som dock absolut angår statsmakten är konsekvenserna ur beredskapssynpunkt. Det här innebär ju att det i Stockholmsregionen inte kommer att finnas någon neurokirurgisk klinik söder om Mälar—Saltsjö-snittet, och det har starkt oroat de militära myndigheterna. Det är anmärkningsvärt att beslutet tydligen inte föregåtts av något samråd mellan landstinget och militärbefälhavaren. Militärbefälhavaren i östra militärområdet fick reda på detta via massmedia och har sedan reagerat. Anledningen till att detta är oroande är ju att neurokirurgin är mycket viktig i krig, eftersom en mycket stor del av de skador som kan uppstå just är t.ex. skallskador. Man måste alltså ha tillgång till neurokirurgi. Visserligen kan man, som också statsrådet säger, omorganisera neurokirurgin i ett krigsläge. Men det förutsätter en förberedelsetid. Jag vet att svensk beredskapsplanering i mycket hög grad bygger på att motståndaren är vänlig nog att varna oss i god tid före ett angrepp på Sverige. Men samtidigt måste vi också ha en beredskap för mera överraskande anfall. Om ett överraskande anfall sker mot Stockholmsregionen och vi inte hunnit omorganisera vår sjukvård, innebär det också att förbindelserna över Mälaren —Saltsjön förstörs eller kraftigt försvåras. Då kan vi få en situation där Södertörn, med bl.a. Musköbasen och andra militärt viktiga verksamheter och installationer, står helt utan neurokirurgisk kapacitet. Detta problem berör inte statsrådet Sigurdsen över huvud taget i sitt svar på frågan. Det tycker jag är litet förvånande, eftersom det ju faktiskt är huvudproblemet. Det skulle vara intressant att höra hur regeringen ser på detta bekymmer. Hur klarar man neurokirurgin om Stockholmsregionen utsätts för ett angrepp under former som innebär att man inte hunnit omorganisera sjukvården dessförinnan och förbindelserna över Mälaren—Saltsjön är avbrutna eller allvarligt försvårade? Eftersom regeringen har uppfattningen att den inte behöver reagera, förmodar jag att regeringen har en idé om hur problemen skall lösas i en sådan situation. Det är riktigt att ansvaret för att organisera hälsooch sjukvården i krig har överlåtits på sjukvårdshuvudmännen, men det är samtidigt rimligt att statsmakterna noga följer utvecklingen och det sätt på vilket landstinget uppfyller sitt ansvar. Min uppfattning är att Stockholms läns landsting inte har uppfyllt sitt ansvar på ett tillfredsställande sätt genom denna åtgärd, och det är en uppfattning som bekräftas i en skrivelse från militärområdet och arméstabsläkaren. Den närmast berörda expertisen inom militären har alltså Vad anser regeringen om det verkliga problemet, nämligen riskerna i samband med ett angrepp utan förvarning i tillräckligt god tid? Hur klarar vi då beredskapen?

Herr talman! När Blenda Littmarck säger att det här är den bästa kliniken som finns, kan jag säga till Blenda Littmarck att jag vet personligen att det var en mycket bra klinik som fanns på Södersjukhuset, eftersom jag vid två tillfällen själv har vårdats där. Men enligt de uppgifter jag har fått från landstinget centralt har flyttningen av neurokirurgin från Södersjukhuset till Karolinska institutet gått utan problem. Man har haft god tid att förbereda flyttningen, och man anger också att det fungerar bra. Man har inte hört några klagomål när det gäller flyttningen. Som jag har framhållit i mitt interpellationssvar kan man i krig inte koncentrera den neurokirurgiska verksamheten på samma sätt som i fred. Jag har sagt att neurokirurger i stor utsträckning i stället kommer att fördelas på andra sjukhusinrättningar. Pär Granstedt för ett resonemang om broar och den rådande situationen. Jag vet inte hur Pär Granstedts kunskaper i geografi är, för även Södersjukhuset ligger på en ö. Det finns alltså broar i förbindelse även med Södersjukhuset. Skulle man följa Pär Granstedts teori på det området skulle man ha förlagt hela neurokirurgin till Huddinge sjukhus. Det är alltså landstingen som enligt lagen har det odelade ansvaret för sina invånares hälsooch sjukvård såväl i krig som i fred. Om det tillkommer ytterligare krigsbehov av sjukvård blir det en statlig angelägenhet. Vi följer utvecklingen, som jag har påpekat här. Låt mig tillägga att en beredskapsdelegation för hälsooch sjukvård i krig 31 övervägs för närvarande inom departementet och i regeringskansliet. Resultatet av dessa överväganden kommer att redovisas i den proposition om totalförsvaret som skall läggas fram under innevarande riksdagsperiod. Frågor om sjukvårdens skydd hör hemma i den delegationen — liksom uppgiften att följa att landstingen har beredskap och resurser för att kunna leva upp till sitt ansvar enligt hälsooch sjukvårdslagen.

Herr talman! Jo, jag känner Stockholms geografi någorlunda. Jag är född i den här staden och vet ungefär hur den ser ut. Jag vet följaktligen att Södermalm är en ö, den gamla Åsön. Det vet också de militära myndigheterna, och de har i skrivelse, som jag förmodar att även socialdepartementet har tagit del av, konstaterat att det är betydligt lättare att klara förbindelser även i krig från Södermalm till Södertörn än från Södertörn till Solna, där Karolinska sjukhuset ligger. Man har planer på att kunna ordna provisoriska broförbindelser över Hammarby kanal. Med de eminenta geografiska kunskaper som jag utgår från att socialministern har vet nog socialministern att kanalen är smal och att det är ganska lätt att ordna provisoriska broar där. Att klara broförbindelser över hela Mälar-Saltsjö-snittet under brinnande krig är däremot betydligt svårare. Det är självklart att det ur beredskapssynpunkt vore bättre att ha den neurokirurgiska kliniken vid Huddinge sjukhus, och det har också de militära myndigheterna sagt, men de ser Södersjukhuset som ett godtagbart alternativ. Däremot anses det oacceptabelt att koncentrera alla resurser till Karolinska sjukhuset. Mot denna bakgrund tycker jag att den något likgiltiga attityden att vilja två sina händer som regeringen genom socialministern visar är egendomlig och oroande. Det här är faktiskt en viktig fråga. Det handlar om landets huvudstadsområde och möjligheten att klara en rimlig sjukvård också i ett läge när man inte hunnit omorganisera sjukvården för krigsbruk. Det handlar om säkerheten för militär personal och civil befolkning i mycket stor omfattning. Att då hänvisa till en kommande delegation är verkligen en tröst för ett tigerhjärta. När den delegationen så småningom har etablerats och börjat sin verksamhet är nedläggningen av den neurokirurgiska kliniken vid Södersjukhuset och koncentrationen till Karolinska sjukhuset ett faktum. Att då ändra på detta är naturligtvis mycket svårt. Herr talman! Jag ställde en fråga i mitt förra anförande om hur regeringen tänkt sig att man skall klara behovet av neurokirurgisk vård i ett krigsläge utan ordentlig varseltid, i ett läge när det inte går att ta sig igenom centrala Stockholm och Mälar-Saltsjö-snittet och när neurokirurgin är koncentrerad till Karolinska sjukhuset. Hur tänker man sig i regeringen att det skall fungera?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

Pär Granstedt sade ju här att det var en majoritet av socialdemokrater och moderater i Stockholms läns landsting som hade fattat detta beslut. Därför är det väl i första hand till sina partivänner i Stockholms läns landsting som Blenda Littmarck borde rikta anmärkningen mot hur landstinget vill organisera sin hälsooch sjukvård — det är landstingen som har ansvaret för den.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsens uttalande att hon inte tvår sina händer i den här frågan tycker jag var utomordentligt glädjande. Det innebär alltså att socialministern och regeringen är beredd att ta ansvar för vad som händer med neurokirurgin i Stockholms län, åtminstone från beredskapssynpunkt. Då kvarstår två möjligheter. Den första innebär att regeringen efter att ha analyserat det här kommer fram till att man klarar neurokirurgin på ett tillfredsställande sätt även vid ett överraskande angrepp mot Stockholmsregionen. I så fall är min fråga: Hur klarar man det? Hur ser regeringens analys på den punkten ut? Hur klarar man neurokirurgin i en anfallssituation då man inte har hunnit omorganisera sjukvården och då man inte kan ta sig över Mälar—Saltsjö-snittet genom centrala Stockholm? Den frågan ställer jag nu för tredje gången. Om regeringen inte har något svar på den frågan, om man alltså inte kan se någon möjlighet att i ett sådant läge klara neurokirurgin, blir frågan: Vad tänker regeringen göra för att säkerställa att vi i ett sådant läge inte står utan neurokirurgiska behandlingsmöjligheter? Den frågan har också Blenda Littmarck flera gånger ställt. Är regeringen då beredd att ingripa och redan i fredstid säkerställa resurser för en neurokirurgisk verksamhet också söder om centrala Stockholm? Dessa två frågor förväntar jag mig svar på. Får jag inte svar på dessa frågor blir slutsatsen i alla fall att regeringen inte bryr sig om utvecklingen på det här området.